Herr talman! Först ett tack till statsrådet Troedsson för svaret. Innan jag närmare går in på och kommenterar det, vill jag i korthet relatera hur riskfyllt arbetet med joniserande strålning är på många platser i vårt land. Det är tyvärr inte endast i glesbygder och på vårdcentraler som personal utan adekvat utbildning utför röntgenundersökningar utan även på stora sjukhus. I Lund har sjukvårdsbiträden och vaktmästare hand om en stor del av de röntgenundersökningar som görs på intensivvårdsoch vårdavdelningar. Även dessas vikarier har då samma arbetsuppgifter. Skärmbildsundersökningar på centraldispensären tillhörande Stockholms läns landsting utförs av sjukvårdsbiträde. Inga kvalifikationer krävs för innehav av tjänsten och på centraldispensären finns varken röntgensjuksköterska eller assistent med röntgenutbildning. I Jämtlands läns landsting vill man ge 14 dagars utbildning till den personal som skall utföra röntgenundersökningar på läkarstationer och sjukstugor. F.n. finns ingen röntgensjuksköterska eller röntgenassistent anställd på dessa platser. Här har dock klinikchefen på röntgenavdelningen i Östersund protesterat och stöder inte projektet. I Växjö har landstinget i Kronobergs län tänkt ge en veckas utbildning till samma personalkategori som jag redogjorde för i vad avser Jämtlands län. I Klippan vill överläkaren på läkarstationen att personalen skall utföra röntgenundersökningar och han önskar också få ny röntgenapparatur. Personalen vägrar dock, eftersom den anser sig sakna utbildning för röntgendiagnostiska arbetsuppgifter. I Arjeplog önskar distriktsläkarna vid vårdcentralen få ny apparatur för röntgenundersökningar och de säger i en skrivelse till landstinget i Norrbotten att de har börjat en planering med utbildning av sjukvårdsbiträden, som skall lära sig ta bilderna i rätta vinklar. Som ”enkla” undersökningar anför de bl.a. röntgen av hjärta, lungor, ländrygg, bröstrygg, halsrygg, magsäck, skalle och buköversikt. Bland dessa finns undersökningar där man utsätter blodbildande organ, äggstockar och testiklar, för strålningsdoser som det verkligen krävs stor noggrannhet och sträng kontroll av röntgenutbildad kvalificerad personal för att utföra. Detta är ett skrämmande dokument över en obefintlig insikt om den joniserande strålningens effekter på den mänskliga organismen. Men om läkare och övrig vårdpersonal saknar utbildning i strålskydd och röntgenteknik är man omedveten om farorna för både patienterna och sig själva. Vid röntgenundersökningar som utförs med hjälp av radioaktiva isotoper krävs en utbildning i isotoplära och radiofysik. Det har inte röntgenassistenterna, utan de behöver en påbyggnadsutbildning i isotopdiagnostik. Har man inte tillräcklig utbildning är man en fara både för patienterna och för sig själv. Skadorna från de radioaktiva ämnena visar sig inte förrän efter en lång tid, och den kontroll man har i form av en filmdosimeter som man bär på sig används bara en gång per månad, då det kan konstateras om man utsatts för en för hög stråldos. Det kan synas orättvist att jag här har räknat upp en del landsting. Tyvärr är det så att inte något landsting kan frita sig från synder i det här fallet. Men jag skall inte trötta vare sig statsrådet Troedsson eller kammaren med fler exempel utan vill nu kommentera det svar jag fått. Det är då mycket viktigt att konstatera att statsrådet i första avsnittet av sitt svar helt klart säger att hon har för avsikt att utfärda kompetensregler för personal som arbetar med joniserande strålning. Det är mycket viktigt att konstatera att det svaret har lämnats i Sveriges riksdag, och både jag och alla de som sysslar med detta arbete är mycket glada över det svaret. Bestämmelserna om radiologiskt arbete i strålskyddslagen och strålskyddsinstitutets fortlöpande föreskrifter fungerar väl inte som något speciellt bra skyddsnät, eftersom de tydligen inte efterlevs så noga. I socialstyrelsens rapport Säkerhetsfrågor vid röntgenundersökningar —- Patientstrålskyddet 1974 framkom de stora bristerna på strålskyddsområdet. Det gällde främst för patienterna inom den röntgendiagnostiska verksamheten men även på läkarstationer, sjukstugor och mottagningar. De största bristerna berodde enligt rapporten på obefintlig eller bristfällig utbildning för flera av de personalkategorier som deltar vid eller beställer röntgenundersökningar samt i spridning av röntgenutrustning och apparater till små enheter utan röntgenexpertis. De anvisningar som socialstyrelsen 1976 utgivit angående patientsäkerheten vid röntgenundersökningar och som innehåller förslag beträffande organisation, tillsyn och drift av röntgenverksamheten är helt säkert riktiga. Men i vilken mån har sjukvårdshuvudmännen följt dem? När man ser på det förslag om enoch tvåveckorsutbildning som avi serats it.ex. Jämtlands och Kronobergs läns landsting, blir man onekligen mer än orolig. Vet statsrådet Troedsson någonting om i hur många landsting lokala röntgenkommittéer inrättats? Dessa skulle övervaka den röntgendiagnostiska verksamheten inom sjukvårdsområdet. Vidare säger statsrådet att det är önskvärt att allt radiologiskt arbete skall utföras av personal med särskild utbildning för ändamålet. Detta gäller läkare-sjukhusfysiker, röntgensköterskor, röntgenassistenter och radioterapiassistenter. Jag vill därför be statsrådet om en förklaring. ”Önskvärt” är för mig en högst otillfredsställande formulering. Vi har vetskap om att den skadliga strålningen från medicinsk verksamhet, främst då från röntgendiagnostiken, vida överstiger strålningen från kärnkraftverken och utgör en fara som vi i dag inte vet konsekvenserna av för befolkningen i form av genetiska skador och leukemi. Ett självklart krav måste uppfyllas. All personal som arbetar med och utsätter patienter för joniserande strålning måste ha erforderliga kunskaper i strålfysik och strålskydd. Kompetensregler måste utarbetas och fastställas. Den samarbetsgrupp för patientstrålskydd som socialstyrelsen och statens strålskyddsinstitut har tillsatt bör väl med hjälp av de experter man knutit till sig kunna komma fram till ett förslag. Men förutsättningen härför är att samarbetsgruppen verkligen sammanträder. Samarbetsgruppen tillsattes i november 1976. Enligt de upplysningar jag fått har något sammanträde ännu ej ägt rum -— i varje fall inte tillsammans med de experter som skulle knytas till gruppen. Det är minst sagt anmärkningsvärt att det från år 1974, när socialstyrelsen lade fram sin rapport om säkerhetsfrågorna vid röntgenundersökningar, skulle ta två år innan anvisningarna kom ut år 1976. Jag vill betona att jag inte anklagar statsrådet Troedsson för detta; det är det statsråd som tidigare hade hand om sjukvården som får ta åt sig av detta. Slår man sig därefter till ro ytterligare ett år sedan man i november 1976 tillsatt en samarbetsgrupp som endast existerar på pappret, anser jag att förhållandena är högst otillfredsställande för att inte säga upprörande nonchalant handlagda. Statsrådet säger att samarbetsgruppen skall ta upp just utbildningsoch kompetensfrågor men också hur redan utfärdade anvisningar efterföljs. Har samarbetsgruppen fått några direktiv om vid vilken tidpunkt redovisning och förslag skall läggas fram? Herr talman! Jag konstaterar till sist att det är ytterst viktigt att Ingegerd Troedsson utlovar kompetensregler, och jag vill gärna ha kompletterande svar på följande frågor: 1. ”Önskvärt” är en otillfredsställande formulering när det gäller arbete med så stora risker som strålning innebär. Kan Ingegerd Troedsson byta ut det ordet? 2. Direktiven för samarbetsgruppen behöver klarläggas. Har gruppen påbörjat sitt arbete? 3. Hur fungerar kontrollen från statens strålskyddsinstitut? Finns det Nr 46 tillräckliga resurser för en effektiv inspektion? Gäller denna inspektion Måndagen den också de små enheterna ute i landstinget? 12 december 1977 4. Vad menar Ingegerd Troedsson med en för arbetsuppgifterna adekvat = utbildning? Man kan avse väldigt olika saker med det och därför vill jag Om arbete med gärna att statsrådet utvecklar meningen med uttrycket adekvat utbildning.
Herr talman! Det är förvisso ett utomordentligt stort och viktigt ämne som Margot Håkansson tar upp. Jag beklagar emellertid att jag måste göra Margot Håkansson besviken. Jag har inte sagt att jag har för avsikt att utfärda kompetensregler. Det ankommer nämligen inte på regeringen att utfärda sådana utan på socialstyrelsen. Jag nämnde i mitt interpellationssvar att statens strålskyddsinstitut och socialstyrelsen har bildat en samarbetsgrupp för patientstrålskydd. Det är alltså inte regeringen som har utfärdat några direktiv för det här arbetet, utan det är de två verken på området som gemensamt har bildat samarbetsgruppen. Denna grupp kommer däremot att behandla just de frågor som Margot Håkansson tar upp, nämligen utbildningsoch kompetensfrågorna. Man kommer också att undersöka i vilken omfattning som utfärdade rekommendationer beträffande lokala röntgenkommittéer m.m. verkligen har beaktats i det praktiska arbetet. Som jag framhållit i mitt interpellationssvar är det självfallet önskvärt att allt radiologiskt arbete kan utföras av personal med särskild utbildning för ändamålet, dvs. läkare, radiofysiker, röntgenassistenter och radioterapiassistenter. Att ställa detta som ett absolut krav skulle emellertid sannolikt i dagens läge medföra svårigheter i det dagliga arbetet. Det är därför enligt min mening desto viktigare att delegering av arbetsuppgifter inte sker till andra än dem som genom intern utbildning har fått sådana kunskaper att de kan utföra arbetet på ett tekniskt riktigt sätt och med betryggande säkerhet för patienterna. Det ankommer i första hand på chefen för röntgenavdelningen eller den radioterapeutiska avdelningen att ansvara för detta, och jag är helt ense med Margot Håkansson om att målet måste vara att all personal i radiologiskt arbete skall ha en kvalificerad formell grundutbildning inom området. Det är självfallet också viktigt att personalen får den vidareutbildning som behövs med hänsyn till den tekniska och medicinska utvecklingen inom radiologin. Enligt vad jag har inhämtat avser också vissa personalsammanslutningar inom det aktuella området att bilda en tvärfacklig och vetenskaplig arbetsgrupp som skall behandla kompetensoch behörighetsfrågor för medicinsk-teknisk assistentpersonal i radiologisk verksamhet. Avsikten är att den arbetsgruppen skall ta fram ett material som kan ligga till grund för åtgärder av sjukvårdshuvudmännen och de berörda myndigheterna. Till sist några ord om röntgenundersökningar av kvinnor i fertil ålder. Den frågan har berörts i socialstyrelsens skrift om patientsäkerheten vid 101 röntgenundersökningar och i den av strålskyddsinstitutet publicerade översättningen av den internationella strålskyddskommissionens rapport om patientstrålskydd vid röntgenundersökningar. Frågan om ytterligare åtgärder behandlas nu av den samarbetsgrupp för patientstrålskydd som socialstyrelsen och statens strålskyddsinstitut har bildat.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Troedsson för det kompletterande svaret, men det saknas tyvärr en hel del svar på det jag frågade om i slutet av mitt förra anförande, och det vill jag gärna ta upp igen. Jag vet att statsrådet inte utfärdar kompetensregler utan att socialstyrelsen gör det, men socialstyrelsen har väl ställt sig ganska kallsinnig i det här fallet. Jag hoppas att det händer litet grand nu. Det står på s. 2 i svaret att det är önskvärt med utbildning. Det var ordet önskvärt jag gärna ville att statsrådet skulle byta ut, eftersom det är oerhört viktigt med en adekvat utbildning. Det går inte att internutbilda personal på en eller två veckor. Jag har relaterat ganska många exempel, bl.a. från en sjukstuga i Norrland, som visar att man ofta inte heller på läkarhåll är medveten om riskerna med den joniserande strålningen. Man tror att man själv kan utbilda sjukvårdsbiträden under en eller två veckor. Likadant är det i många andra län. Det är oerhört viktigt att vi ser över det här problemet. Det handlar om stora och svåra skador för befolkningen. Också för dem som arbetar med röntgendiagnostik och radioterapi innebär det en stor otrygghet att inte vara utbildad för detta viktiga och farliga arbete. Jag vill alltså gärna ha svar på hur samarbetsgruppen har arbetat. Har den över huvud taget sammanträtt? Det fick jag inget svar på. Jag vill gärna också ha svar på om den har fått någon tidsbestämning, eller om den kan hålla på att dra ut på arbetet i flera år, medan det inte händer någonting på detta viktiga område. Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund har i år haft en konferens till vilken man hade kallat också en representant för strålskyddsinstitutet, som dock inte kunde ställa upp med någon företrädare. Representanten för socialstyrelsen sade där i princip detsamma som statsrådet Troedsson har sagt här i dag: Man kan inte utfärda kompetensreglerna därför att då är man illa ute. Man klarar inte av sjukvården. Jag tycker det är viktigt att konstatera att man inom många områden i sjukvården slår sig till ro med detta. Man säger att man inte kan klara arbetet om man inte tar in okvalificerad personal. Man utsätter då utan vidare patienter och personal för de stora risker som strålningen innebär. Men verkningarna visar sig inte enbart inom detta område. Vi får en sänkt vårdkvalitet och en försämrad vård. Vi får en dålig sjukvård om vi inte ser till att vi har väl utbildad personal. Jag vill också gärna ha svar om samarbetsgruppen och om vad statsrådet Troedsson menar med en adekvat utbildning. Vi kan inte nöja oss med en intern utbildning på en till två veckor, som aviseras från en hel del landsting. I några landsting finns det utbildad personal som går arbetslös eller som inte har arbete på röntgenavdelningar. Där finns alltså en kvot att ta till. När det gäller strålskyddsinspektionens inspektioner ute på de små enheterna skulle jag också gärna vilja ha ett klarläggande, om statsrådet kan svara här i dag hur ofta de enheterna inspekteras.
Herr talman! Margot Håkansson och jag är helt överens om målet, nämligen att allt radiologiskt arbete skall utföras av personal med särskild utbildning för ändamålet, såsom läkare, radiofysiker, röntgenassistenter eller radioterapiassistenter. Men detta är ett mål på någon sikt. I avvaktan på utbildning för att nå detta mål är det viktigt, att om personal som inte har denna utbildning skall syssla med begränsade uppgifter inom detta område, så skall den få god intern utbildning för det ändamålet. Det kravet måste ställas. När det gäller samarbetsgruppen mellan statens strålskyddsinstitut och socialstyrelsen är det som jag sade icke regeringen som har utfärdat direktiv för arbetsgruppen. Vi har därför inte heller utfärdat några tidsregler. Jag kommer dock att följa detta arbete och kommer att ta kontakt med socialstyrelsen för att efterhöra om de själva har något tidsprogram och i vilken utsträckning det har följts. Jag kommer att på olika sätt försöka följa detta mycket viktiga och angelägna arbete. Så mycket vet jag i alla fall att denna arbetsgrupp redan har arbetat med att sammanställa en hel del material på detta område, bl.a. material som skall möjliggöra en förbättrad rapportering av verksamheten. Jag vill slutligen än en gång försäkra Margot Håkansson att jag kommer att vidta de åtgärder som ankommer på mig när resultatet av detta utredningsarbete föreligger.
Herr talman! Det är en del saker som jag har svårt att förstå. Att det saknas personal är inget motiv för att inte utfärda kompetensregler. Tvärtom är det viktigt att komptensregler utfärdas och att landstingen sedan får söka dispens. Nuvarande förhållanden får inte fortgå under en lång tid. Det har varit täta uppvaktningar från Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund till socialstyrelsen under en lång följd av år. Man har slagit larm om denna sak, men man har noterat mycket litet intresse. Därför är det viktigt att det görs någonting snabbt nu. Jag tycker inte man kan acceptera att den arbetsgrupp som tillsatts inte på ett helt år kallar in de experter man nu knutit till sig i en panel. Jag undrar hur den arbetsgruppen arbetar. Jag ser med glädje fram emot att statsrådet Troedsson vill ta tag i denna fråga och se till att någonting händer. Jag anser alltså att man skall utfärda kompetensregler och att man skall söka dispens i de landsting som inte kan få fram personal som har en adekvat utbildning.

Till sist vill jag säga, att för hälsooch sjukvårdens framåtskridande är det nödvändigt att inte skapa för många kryphål. Jag är helt medveten om att sjukvårdshuvudmännen är självständiga och skall besluta ute i sina landsting. Men vissa normer måste ändå följas och följas upp likadant i hela landet. Det är oerhört viktigt, och jag hoppas att statsrådet Troedsson vill vara oss behjälplig i arbetet att så snart som möjligt se till att kompetensregler utfärdas av socialstyrelsen för arbete med röntgendiagnostik och radioterapi.
Herr talman! Det är som jag sade tidigare, att den här samarbetsgruppen mellan statens strålskyddsinstitut och socialstyrelsen skall ta upp utbildningsoch kompetensfrågor, och jag tycker det är angeläget att man avvaktar samarbetsgruppens arbete. Men jag vill ändå till sist, herr talman, varmt instämma med Margot Håkansson i att det här är stora och väsentliga frågor och att det är utomordentligt viktigt att arbetsgruppen arbetar så snabbt som det över huvud taget är möjligt. Jag kommer alltså att försöka följa gruppens arbete.
Herr talman! Med risk för att verka något tjatig tycker jag det finns all anledning att upprepa att jag är väldigt besviken på socialstyrelsen som först låtit det gå två år från det man konstaterat de stora brister som föreligger tills man utfärdat anvisningar. Sedan tillsätter man en arbetsgrupp som tydligen har fungerat genom att inte kalla in dem man har knutit till sig i form av experter. I alla fall har inga från Svenska hälsooch sjukvårdens tjänstemannaförbund, som är tillsatta i en panel eller expertgrupp och knutna till samarbetsgruppen, varit inkallade till något sammanträde. Jag tycker att det är en väldigt dålig funktion om man låter det gå år efter år, när man tar så väldigt stora risker för människor. På det sättet kommer ju resultatet att fördröjas ytterligare, och jag tror inte att statsrådet Troedsson, som ändå är ytterst ansvarig också för det här, kan slå sig till ro och låta arbetsgruppen hålla på hur länge som helst, utan om det går så långsamt får man försöka gå in och sätta till en utredning, där regeringen kan utfärda direktiv, så att man får fram ett resultat. Jag skall noga följa det här arbetet, och om ingenting händer mycket snabbt kommer jag att ta upp saken i kammaren igen och fråga vad som skall ske. Då hoppas jag att regeringen tillsätter en arbetsgrupp som kommer att fungera. Jag har ställt ett par frågor till. Statsrådet Troedsson kanske inte kan svara på dem i dag, men jag kan måhända få svar senare. Hur fungerar strålskyddsinspektionen egentligen? Är det någon inspektion? Det har sagts mig att det är väldigt dåligt med inspektionen ute på de små enheterna och att det dröjer många år, innan man tittar på dem. Det sägs också att man där ofta har en dålig apparatur som i sig själv innebär en risk.

Herr talman! Anton Fågelsbo har frågat om jag är beredd att ge min syn på hur lantbruksnämnderna bör medverka till en stabiliserad prisutveckling på jordbruksfastigheter. En av lantbruksnämndernas huvuduppgifter är att medverka i jordbrukets och skogsbrukets yttre rationalisering för att därigenom underlätta bildandet av lämpliga brukningsenheter. I detta syfte skall nämnderna bedriva en aktiv inköpsverksamhet. Den inköpta marken skall användas för att förstärka näraliggande brukningsenheter eller för bytesändamål. Varje år förvärvar lantbruksnämnderna ca 4 000 hektar åker och 15 000 hektar skog. Lika stora arealer säljs årligen. En förutsättning för att nämnderna skall kunna bedriva en så omfattande verksamhet är att de tillämpar en prisnivå som är avpassad för såväl inköpssom försäljningssituationen. Lantbruksnämnderna skall i denna verksamhet inte sträva efter att försäljningen skall ge vinst. Å andra sidan bör nämnderna inte sälja sina fastigheter under ett försiktigt beräknat saluvärde. Detta måste enligt min mening gälla även för sådana fastigheter som av en eller annan anledning innehafts under längre tid och under denna tid ökat i värde. Även i andra sammanhang skall lantbruksnämnderna motverka en onormal prisutveckling på jordbruksfastigheter. Jag tänker bl.a. på lantbruksnämndernas prövning av ansökningar enligt jordförvärvslagen. Enligt direktiven till jordförvärvsutredningen bör jordförvärvslagen medverka till att dämpa prisutvecklingen på jordbruksfastigheter. De principer för värdering m.m. som i det sammanhanget kan bli aktuella kommer att bli vägledande för lantbruksnämndernas medverkan till en stabiliserad prisutveckling på marknaden för jordbruksfastigheter. Detta gäller såväl vid nämndernas köp och försäljningar av jordbruksfastigheter som vid deras tillämpning av jordförvärvslagen.

Herr talman! Jag skall be att få tacka jordbruksministern för att jag fått min interpellation besvarad. Det kan tyckas att den fråga jag har tagit upp är kontroversiell. Å ena sidan säger ju jordbruksministern att lantbruksnämnderna bör medverka till att stabilisera prisutvecklingen då det gäller jordbruksfastigheter. Å andra sidan har jag i min interpellation åberopat ett exempel där en lantbruksnämnd begärt ett mycket högt pris för en fastighet som skulle försäljas, och jag vet att detta inte är det enda fall där så har skett, även om det är extremt. Samma förhållande råder i flera län. Jag tror dock att jordbruksministern och jag har samma uppfattning i denna fråga och att vi är överens om att utvecklingen är oroande när det gäller prissättningen på jordbruksfastigheter och att någonting måste göras för att komma till rätta med problemet. I det sammanhanget säger jordbruksministern i svaret att han kan skönja en ljusglimt på detta område i och med att jordförvärvslagen enligt tilläggsdirektiven till jordförvärvsutredningen kommer att kunna medverka till att dämpa den prisutveckling på jordbruksfastigheter som nu äger rum. Det talas också i svaret om de principer för värdering m.m. som i det sammanhanget kan bli aktuella, men vilka dessa principer blir känner jag ännu inte till eftersom de inte är offentliggjorda. Principer i alla ära, men det är resultatet som är det viktiga, och i det här fallet gäller det att prissättningen på jordbruksfastigheter blir sådan att det verkligen går att förränta dem i dag. Så är nämligen inte fallet med många av de jordbruksfastigheter som f. n. säljs. Jag vet också att det finns många unga människor som skulle vilja satsa på jordbruket i en framtid, men de frågar sig om de över huvud taget har någon möjlighet att förvärva en gård med den prisutveckling för fastigheter som i dag äger rum. Jag har fått svar på min interpellation, och jag vill säga jordbruksministern att jag i stort sett är nöjd med det. Jag konstaterar att vi får invänta jordförvärvsutredningens förslag, och sedan får vi se om det den vägen blir möjligt att komma till rätta med detta problem.

Herr talman! Evert Svensson har i sin interpellation frågat om jag är beredd redogöra för Sveriges ställningstagande i Mellanösternkonflikten och ställt ett antal preciserade frågor, som jag i det följande skall besvara. Interpellationen har framställts under ett dramatiskt skede i Mellanösternfrågan. Under hela hösten har ett intensivt arbete pågått genom bilaterala kontakter och i Förenta nationerna för att bereda vägen för en fredskonferens i Genéve. President Sadats historiska besök i Jerusalem har lett till ett närmande mellan Israel och Egypten som givit oss vissa förhoppningar om en fredlig lösning. Samtidigt har det dock skapat splittring inom arabvärlden. Det är nu särskilt angeläget att alla ansträngningar görs för att nå en allomfattande förhandlingslösning. Svenska regeringen stöder därför generalsekreterare Waldheims försök att överbrygga motsättningarna mellan parterna. Det finns enligt svenska regeringens uppfattning vissa grundläggande element, som måste ingå i en uppgörelse om en sådan skall kunna bli hållbar. Dessa element redovisade jag i mitt tal i generaldebatten vid höstens generalförsamlingsmöte i Förenta nationerna. Vår grundsyn har därefter än en gång understrukits i ett svenskt inlägg i FN:s Paléöstinadebatt häromveckan. Jag skall här sammanfatta vår inställning. FN:s resolutioner 242 och 338, som säkerhetsrådet antog år 1967 och år 1973, måste utgöra grundvalen för en fredlig lösning. Härutöver måste det stå klart att palestiniernas legitima nationella rättigheter skall tillgodoses. Resolution 242 anger att förvärv av territorium med våld är otillåtligt och att Israel måste dra sig tillbaka från områden som ockuperades 1967. Vidare bekräftas rätten för varje stat inom området, bland dem Israel, att leva inom säkra och erkända gränser. Vi anser att dessa grundläggande frågor måste regleras i en fredlig uppgörelse mellan de olika parterna. FN behandlade länge palestiniernas problem som en flyktingfråga. Insikten har emellertid efter hand vuxit sig allt starkare att Palestinaaraberna har legitima nationella rättigheter som måste tillgodoses. Sverige har i 113 FN aktivt arbetat för att flyktingarna från 1967 års krig omedelbart bör kunna återvända till sina boplatser. Vi beklagar att så inte har kunnat ske. Vi anser det vara en viktig princip att det palestinska folket har rätt att självt avgöra sin framtid. Hit hör rätten att bilda en palestinsk stat som lever i fred vid sidan av Israel. Det ankommer dock inte på oss att ta ställning till frågan i vilka konstitutionella former palestiniernas nationella rättigheter skall tillgodoses. Palestinaaraberna måste ges möjlighet att medverka i uppgörelser som rör deras egen framtid och vilkas förpliktelser de skall uppfylla. Frågan om palestinaarabernas medverkan i en återupptagen Genévekonferens måste lösas innan konferensen kan inkallas. Det är svenska regeringens förhoppning att man snarast skall kunna nå enighet om en formel för palestiniernas representation som är godtagbar för dessa och som kan bana väg för en behandling av sakfrågorna. Den av Sveriges regering hävdade uppfattningen om PLO:s representativitet innebär givetvis inget ställningstagande till organisationens politiska mål och metoder. Vi har haft anledning att uttala oss kritiskt om dessa. Vi vill i det sammanhanget beklaga att PLO vid mötet i Tripoli nyligen visat en så negativ inställning till en förhandlingslösning. En fredsuppgörelse måste innebära att Israel lämnar i 1967 års krig ockuperade områden. Principen att erövring av territorium med våld är otillåtlig måste respekteras. Israels rätt att leva inom säkra och erkända gränser garanteras bäst av en politisk lösning, som accepteras av alla parter. En sådan kan även innefatta arrangemang som neutrala zoner, stationering av FN-trupp, restriktioner i fråga om rustningar, buffertarrangemang m.m. Den bosättningspolitik som Israel för på de ockuperade områdena försvårar en lösning. Sverige har konsekvent vänt sig mot denna olagliga bosättningspolitik på ockuperat område, och under hösten har vi i FN:s generalförsamling stött en resolution av denna innebörd. Principen att territorier ej kan erövras med våld måste även respekteras i fråga om Jerusalem. Stadens framtida ställning blir därför en viktig förhandlingsfråga. De heliga platserna i Jerusalem måste skyddas och vara tillgängliga för olika trosbekännare. En uppgörelse förutsätter självfallet eftergifter av alla parter. Av arabstaterna kommer att krävas att de otvetydigt erkänner Israels existens och rätt till säkra och erkända gränser. Om en palestinsk statsbildning kommer till stånd, måste den av allt att döma ha nära ekonomiska och politiska förbindelser med kringliggande stater för att kunna existera. Dessutom kommer säkerligen ett stort behov av utvecklingsbistånd att uppstå. Det är ännu för tidigt att ha någon bestämd åsikt om hur biståndet till en kommande ny statsbildning skall utformas. Från svensk sida finner vi det naturligt att sådana hjälpinsatser organiseras i första hand inom FN:s ram. FN har en god grund att bygga vidare på genom sina stora insatser för flyktingarna i området. Evert Svensson har även tagit upp frågan om stormakternas vapen Nr 47 leveranser till Mellersta Östern. Från svensk sida har vi ofta givit uttryck Måndagen den för våra farhågor över stormakternas omfattande krigsmaterielleveranser 12 december 1977 till olika u-landsregioner. De vapen med vilka staterna i Mellersta Östern är rustade kommer huvudsakligen från Förenta staterna och Sovjet Om Sveriges unionen. Från svensk sida har i FN kraftigt markerats dessa båda länders = ställningstagande i särskilda ansvar att hejda kapparustningen i området. Mellanösternkon Sverige har under flera år varit en av de nationer som lämnat de allra — flikten största bidragen till FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar, UNRWA. Det svenska bidraget var 1973-1976 det fjärde i storleksordningen och i år, 1977, det näst största. År 1976 gav vårt land 27 milj.kr. och för 1977 uppgår det svenska bidraget till 35 milj.kr. Regeringen räknar vidare med att ytterligare höja bidraget till UNRWA under år 1978 och även att på UNRWA:s begäran göra en särskild treårsutfästelse för 1978-1980 i syfte att underlätta organisationens planering. Sverige har vid flera tillfällen framhållit att andra länder väsentligt måste höja sina bidrag till UNRWA och ta sin del av ansvaret för Palestinaflyktingarnas försörjning i avvaktan på att en varaktig lösning av problemet nås. Herr talman! Den komplicerade situationen i Mellersta Östern ger anledning till stor oro. Om en rättvis och varaktig lösning inte kommer till stånd, ökar risken för en ny konflikt, som inte bara skulle leda till fruktansvärda lidanden för de berörda folken utan även kunna medföra en stormaktskonflikt.

Herr talman! Jag tackar utrikesminister Karin Söder för ett bra svar. Och jag konstaterar inledningsvis att vi tycks vara överens på de flesta punkter där jag ställt konkreta frågor. Det är en komplicerad fråga, men det finns väl ändå anledning för oss i Sverige att diskutera den. Vi är ju med i ett internationellt sammanhang, och vad vi gör eller inte gör där har stor betydelse. För att inga missförstånd skall behöva råda vill jag först slå fast: Vi är överens om att slå vakt om Israel som stat och dess rätt att existera inom säkra och erkända gränser. Israel är ett historiskt faktum. Jag tror inte själv på någon möjlighet att bilda en palestinsk stat för både judar och araber eller, som PLO uttrycker det, en demokratisk och sekulär stat med samma rättigheter och skyldigheter för såväl judar som kristna och muslimer. Liksom FN år 1947 ansåg detta vara omöjligt på grund av motsättningarna mellan parterna anser jag att förhållandet tyvärr är detsamma i dag. Från dessa utgångspunkter menar jag, liksom de flesta Mellanösterndebattörer, att lösningen ligger i en särskild palestinsk stat, ett s.k. Minipalestina, på Västbanken och Gazaremsan. Det har nu gått över tio år sedan Israel efter ett framgångsrikt krig i juni 1967 erövrade de områden som nu är ockuperade. Så långt jag kan se tyder allt på att man ämnar behålla huvuddelen och de mest 115 betydelsefulla områdena. Jag gör en reservation för vad som kan komma ut av Kairoförhandlingarna och återkommer till det litet senare. Den internationella kritiken mot ockupationen är så gott som enstämmig. Kritiken grundar sig på FN:s stadga, där det inledningsvis slås fast att ingen har rätt att med våld tilltvinga sig några territorier. Om man drar en gräns vid andra världskriget och fredsslutet, då FN-stadgan kom till, har detta knappast heller skett i något annat område av världen än Mellanöstern. Israel har för sin del hela tiden agerat så att man har vunnit tid. En tillfällig ockupation har så småningom blivit en permanent ockupation, och till slut blir detta permanent ockuperade område en del av landet. Israelisk bosättning på de ockuperade områdena har skett alltsedan sexdagarskriget, men den nya regeringen har legitimerat denna bosättning på ett, som jag tycker, olyckligt sätt. Att ockupationen inte är utan problem för Israel har jag försökt visa i min interpellation genom att peka på tre tänkbara utvecklingsvägar, om man fasthåller vid ockupationen: ”1. Israel ger alla lika rättigheter och kräver samma skyldigheter av såväl judar som palestinier. Därmed uppstår en demokratisk sekulär stat där judar, kristna och muslimer lever tillsammans på jämställd fot. Det är vad PLO har krävt. Det innebär att den sionistiska staten upphör att fungera som den var tänkt från judisk sida och så som den välsignades av FN och stormakterna. 2. Den sionistiska överhögheten består och judarna behåller makten på alla betydelsefulla poster. Det innebär olika rättigheter för medborgare i samma land, beroende på vilken etnisk grupp de tillhör. Två slags medborgarskap uppstår. 3. Stora grupper Palestinaaraber tvingas flytta för att den judiska statens grundkonstruktion skall kunna upprätthållas. Det betyder nya flyktingläger.” Situationen är alltså enligt min och mångas mening i längden ohållbar för Israel självt. Så till mina frågor och utrikesministerns svar. Regeringen anser med stöd av FN-stadgan att Israel skall dra sig tillbaka från, som det heter, områden som ockuperades 1967. Denna princip gäller även Jerusalem, svarar utrikesministern på min fråga. Vi vet alla att Jerusalem är den kanske svåraste frågan, och regeringens svar tyder på att man anser att Jerusalem måste få en särskild status — möjligen under internationell medverkan, som FN från början föreslog. Men jag delar utrikesminister Söders uppfattning att Jerusalem inte kan undantas från en uppgörelse. En av Knessets medlemmar, Lova Eliav, som tidigare var partisekreterare i arbetarpartiet, sade till mig för ett år sedan — jag citerar: ”Vad Jerusalem beträffar måste man finna unika lösningar för denna unika stad. Den bör förbli förenad, men med två kommunalstyrelser och en takorganisation. De heliga platserna bör helt och hållet administreras av de religiösa ledarna. Och det bör finnas en korridor från Det är klart att också detta är en svår lösning, men man kommer inte ifrån att Jerusalem ingår i en uppgörelse av Mellanösternfrågan. Vi kommer så in på erkännandefrågan, som spelar en stor roll i den här debatten. Själv menar jag att ett erkännande snarare kan bli en följd av förhandlingarna än en förutsättning för dem. Genom att ensidigt driva kravet på diplomatiskt erkännande spärrar man effektivt förutsättningarna för förhandlingar. Jag betraktar det närmast som en politisk undanmanöver. Just nu sker förhandlingar eller samtal mellan Egypten och Israel med USA och FN som medpartners. Men Egypten har inte erkänt Israel eller vice versa. Ändå förhandlar man! Men det föreligger de facto ett erkännande. Är man beredd att förhandla, så erkänner man ju motpartens existens. Detta hindrar inte att Sverige driver åsikten att parterna bör erkänna varandra — ju förr dess bättre. Israel erkänner inte PLO som palestiniernas representant. Man vill förhandla med palestinierna men inte med PLO. Detta är, såvitt jag förstår, återigen en undanmanöver. PLO är nu erkänd som palestiniernas representant i de flesta internationella organ och är med som observatör. Här blir jag inte riktigt klar över regeringens svar. En välvillig tolkning är att regeringen delar min åsikt, men det framgår inte riktigt klart. I FN-debatten lade Sverige först ned sin röst i ett resolutionsförslag , där PLO:s status slogs fast. Danmark och Norge följde Sveriges exempel och lade ned sina röster, medan Finland röstade för resolutionen. Något senare i FN sade Sverige att PLO är den mest representative talesmannen för Palestinaaraberna och att det måste betraktas som fundamentalt i detta sammanhang. Det vore bra om utrikesminister Söder ville lämna ett klarläggande besked just på den här punkten. Det är för mig alldeles självklart att Palestinaaraberna själva skall bestämma vem som skall representera dem och att inte motparten skall lägga sig i detta. Man kan sedan ha vilken åsikt som helst om deras program och avsikter. Ingen av oss ställer upp på allt vad PLO säger, lika litet som vi ställer upp på allt vad andra länder eller representanter säger i det här avseendet. Herr talman! Jag har frågat om stormakternas vapenleveranser till Mellanöstern. Det skulle föra för långt att dra in den frågan här. Den skulle kräva en särskild debatt. Jag bara konstaterar att Sverige uppmärksamt och med intresse följer frågan. I detta avsnitt noterar jag att anslaget till flyktingarbetet höjts väsentligt under senare tid. Framtiden — finns det en framtid i fred och samförstånd för folken i Mellanöstern? Det har varit krig i 30 år med stillestånd under en del år och häftiga krig under andra. Flyktinglägren är lika gamla som kriget, och ockupationen är nu över tio år. Det är således ett ganska hopplöst läge. Idén om upprättandet av en palestinsk stat vinner terräng allt starkare. Nu verkar det bara vara Israel som motsätter sig den. Det är emellertid svårt, tycker jag, att se någon annan lösning. Pengar finns. Oktoberkriget kostade enligt beräkningar som jag sett ca 100 miljarder svenska kronor — på en månad alltså. En liknande summa skulle räcka långt för att bygga upp en ny stat. Men som vanligt är det lättare att få pengar till vapen än till fredlig uppbyggnad. Jag har i min interpellation ställt en fråga om Sverige är berett att agera i denna sak. Det kan synas tidigt, men jag vill att Sverige börjar fundera över vilka initiativ som kan tas i FN på denna punkt, alltså när det gäller finansieringen. Uppslutningen kring en ny palestinsk stat innebär naturligtvis inte att man frångår inställningen att 1967 års flyktingar skall få återvända till sina hem eller att de som inte gör det skall ha ersättning för sin egendom. Det framgår också av svaret att utrikesministern har den uppfattningen. Jag har för min del förståelse för Israels säkerhetskrav men de flesta som vill borde ändå få återvända. Det har ju också varit Sveriges linje, och utrikesministern stryker som sagt under detta i sitt svar i dag. En palestinsk stat kommer att bli både geografiskt och befolkningsmässigt liten. Dén kommer att vara beroende av sina grannar och det är naturligt att den måste samarbeta både med Jordanien och Israel. Det fanns f. ö. en intressant intervju med ordföranden i arbetarpartiets ; internationella kommitté, Harish, i Vestmanlands Läns Tidning för ett tag sedan, där han t.o.m. talade om Palestinas förenta stater. Men om detta skall vara möjligt krävs det fred och samförstånd. Och egentligen är det som Thure Jadestig, som har begärt ordet efter mig, sagt vid ett tillfälle — fredliga gränser är de enda säkra gränserna. Utrikesministern säger inledningsvis att interpellationen framställts i ett dramatiskt skede i Mellanösternkonflikten. Ja, nog är det dramatiskt, men frågan är vad som kommer ut av det hela. Man kan misstänka att det blir en separatfred mellan Israel och Egypten. Det är kanske bra för dessa stater, men vad kommer det att innebära för palestinaaraberna? Kommer de än en gång att bli överkörda? Man kan som utrikesminister Söder beklaga att PLO vid mötet i Tripoli intagit en negativ inställning till en förhandlingslösning — vid förhandlingar i Kairo. Anledningen är naturligtvis att de är rädda att de inte får ut något av det hela. Men det finns, såvitt jag har förstått, tecken som tyder på en mjukare linje från PLO:s sida, och det är möjligt att de återvänder till förhandlingsbordet, i varje fall gäller detta Genéveförhandlingarna. Det är åtminstone det man har sagt till mig: på den punkten är det ingen tvekan. Vi vet ännu inte vad som kommer ut av Kairomötet. Om president Sadats initiativ leder till att Genéveförhandlingarna upptas och blir, som utrikesminister Söder säger i svaret, allomfattande — då har det kommit ut något gott av detta initiativ. Men leder det till en låsning har man snarare gjort ont värre. Den svenska regeringen bör alltså driva linjen att förhandlingarna skall gälla hela området och att alla parter som är involverade skall delta i dessa förhandlingar. Herr talman! Jag noterar till slut att det finns en samstämmighet mellan den borgerliga regeringen och den tidigare socialdemokratiska regeringen i Mellanösternfrågan. Det finner jag värdefullt att notera i den här debatten. En av orsakerna till min interpellation var just att jag ville få denna samstämmighet fastlagd. Det är också så att vi alla strävar efter en politisk lösning och inte en militär lösning. Till slut vill jag precisera mina två frågor och begära klarläggande: 1. Anser utrikesministern att PLO är den mest representativa parten och att dess deltagande i Genéveförhandlingarna är av fundamental betydelse för en uppgörelse? 2. Stöder Sverige linjen att uppgörelsen bör bli allomfattande och att ingen separatfred bör ingås som försvårar en större uppgörelse? Herr talman! Än en gång tack för svaret.

Herr talman! I sin interpellation till utrikesministern beskriver Evert Svensson dagens problem i Mellanöstern utan tillräckligt historiskt perspektiv och alltför ensidigt. Jag skall försöka att kort komplettera vad jag anser brister i interpellationen. Först den territoriella frågan! Det brittiska mandatet Palestina var betydligt större än de territorier, som i dag utgörs av Israel och av Israel ockuperade områden. Redan 1922 gav britterna bort nästan 80 96 av det, som historiskt räknats som Palestina, till det hashemitiska kungadömet Transjordanien, dvs. i stort området öster om Jordanfloden. Den återstående delen av Palestina, den som ligger väster om Jordanfloden, delades av FN 1948 i två stater, det arabiska Palestina och det judiska Israel. När Israel proklamerade sin självständighet - med en vänskaplig förklaring gentemot grannstaterna — anföll dessa omedelbart med fem arméer hela det område, som FN beslutat dela. Jordanien annekterade västra Jordanstranden och Egypten tog kontrollen över Gazaremsan. Fram till 1967 eller under nästan 20 år pågick den jordanska annekteringen av Västbanken, vilken av övriga arabländer aldrig erkändes —- inte heller av världen i övrigt med undantag för England och Pakistan. Det var således främst Jordanien som under 20 år aktivt motarbetade palestiniernas strävan till självständighet! Så flyktingfrågan! Det finns i stort sett två flyktingproblem i Mellanöstern. Många har glömt att de judar som sedan 1948 tvingats utvandra från olika arabiska länder uppgår till 800 000. Av dessa har ca 600 000 bosatt sig i det lilla Israel, som i inledningsskedet hade en befolkning på drygt 1 miljon. Detta lilla land har således assimilerat invandrare inte bara från den övriga världen utan även från arabländer. Proportionen visar att det palestinska flyktingproblemet mycket smidigt och på ett tillfredsställande sätt skulle ha kunnat vara löst redan för ca 25 år sedan, om de angränsande arabstaterna med mångdubbelt större territorier och befolkningstal än Israel hade visat det minsta av god vilja! Utöver invandrande judiska flyktingar till Israel finns det i dag allt sedan 1948 ca 500 000 araber, som assimilerats i staten Israel. De är israeliska medborgare, röstar i de israeliska parlamentsvalen, har arabiska representanter där osv. Det enda i deras medborgarskap som skiljer dem från judarna är att de inte tvingas göra militärtjänst — men får göra det frivilligt! Det andra flyktingproblemet är det palestinska. FN-medlaren Ralph Bunche fastställde 1948 antalet araber som lämnat Israel till ca 475 000. Som jag nyss nämnde har de arabiska grannländernas intresse för att assimilera de palestinska flyktingarna varit minimalt. Man kan ifrågasätta om inte vissa av dem i taktiskt syfte avsiktligt behållit majoriteten av flyktingarna i läger att utnyttjas såsom brickor i det politiska spelet! Som var och en förstår borde denna halva miljon människor i dag ha kunnat vara assimilerad i Mellanösterns stater, såväl i de arabiska som i Israel, om viljan funnits. Faktum är att det under åren kring 1948 genomfördes ett befolkningsutbyte varvid Israel tog emot ett betydligt större antal judar från arabländerna än dessa var beredda att ta emot arabiska flyktingar. I Europa efter andra världskriget och t.ex. mellan Indien och Pakistan har det visat sig att anpassning i nya hemländer har varit den bästa lösningen för mer än 25 miljoner människor! Mellanösterns flyktingproblem har inte alls den storleksordningen att det varit omöjligt att lösa! Så PLO-frågan! Alla som deltar i denna debatt känner till vad som står i PLO:s stadgar om avsikten att eliminera Israel. Både från president Carters och president Sadats sida har tidigare riktats vädjanden till PLO att modifiera sin inställning visavi Israel och att erkänna den israeliska statens existensberättigande. Så sent som vid det Palestinska Nationalrådets sammankomst i Kairo i mars 1977 — efter Carters och Sadats uppmaningar — upprepade PLO sitt absoluta ställningstagande att ”fortsätta den väpnade kampen” och ”sin vägran att förhandla på grundval av FN:s resolution 242”. I anslutning till konferensen i Kairo gjorde Farouk Kaddoumi, chef för PLO:s politiska avdelning, enligt UPI ett uttalande: ”Vi är beredda att vara flexibla och acceptera upprättandet av en stat i en del av vårt land, men vi kommer aldrig att erkänna staten Israel.” Samme person intervjuades också i Newsweek och sade då bl.a.: ”Det existerar två initialfaser i vårt återvändande. Den första fasen är 1967 års gränser, den andra är 1948 års gränser ——-—- Den tredje fasen är det demokratiska Palestina. Det är dessa tre stadier vi kämpar för.” — Med det demokratiska Palestina menar PLO hela Palestina, mellan Jordanfloden och Medelhavet, det vet man av andra skrifter.

Vissa uttalanden förnekas ibland efteråt eller ändras, men de är sammantagna och tillsammans med stadgar och besluten i Kairo i mars 1977 tillräckligt tydliga för att andemeningen skall stå klar — staten Israel skall elimineras! Så kommer det arabiska toppmötet i Tripoli den 5 december 1977. PLO upprepar där sin vägran att erkänna säkerhetsrådets resolutioner 242 och 338 såsom förhandlingsbas. Man bekräftar därmed sin vägran att förhandla i Geneve, en förhandling som skulle baseras på FN:s båda resolutioner, och sin vägran att erkänna staten Israel, vilket som bekant är en av huvudpunkterna i dessa resolutioner. Man nöjde sig inte med det i Tripoli. Därutöver deklarerade man, att man ansåg att en arabaisk-palestinsk stat skall upprättas utan fredssamtal, utan erkännande av och utan förhandlingar med ”fienden” dvs. Israel. Mot bakgrunden av vad jag här sagt om Västbankens förändrade status under olika perioder, mot bakgrunden av den nonchalans som från arabstaternas sida visats i flyktingfrågan och mot bakgrunden av PLO:s ställningstaganden i Kairo och i Tripoli framstår en del av vad Evert Svensson säger i sin interpellation som både ensidigt och felaktigt. PLO har accepterat ett ”Minipalestina”, säger Evert Svensson! Observera då att detta accepteras enbart såsom ett brohuvud för att med vapen förgöra Israel. Någon tvekan härom kan inte råda efter uttalandena i Kairo och Tripoli! Att Israel i dag vägrar att acceptera ett Minipalestina under dessa förutsättningar ter sig helt självklart. — En annan lösning för Västbanken måste till, en lösning om vilken de båda grannländerna Jordanien och Israel är ense och som tryggar båda dessa staters existens. ”Parterna skall erkänna varandras existens att leva inom säkra och erkända gränser”, säger Evert Svensson. Tala med PLO om detta erkännande! I Israels författning finns ingenting om andra folks utplånande 0. d. såsom i PLO:s stadgar. Inte heller har israeliska statsmän gjort andra uttalanden än att Israel vill leva i fredligt samarbete med sina grannar och med alla som respekterar staten Israels existens. ”PLO skall få rätt att delta i Genéveförhandlingarna”, säger Evert Svensson vidare. PLO vill inte deltaga i vare sig Genéveförhandlingar eller andra, som baseras på säkerhetsrådets resolutioner 242 och 338. I sitt anförande nyss sade Evert Svensson att han hade färska informationer om att en uppmjukad inställning var på väg hos PLO i denna fråga och att PLO nu skulle ställa upp för förhandlingar. Enligt ett papper daterat den 5 december 1977 som jag har fått via UD från svenska ambassaden i Tripoli förkastar PLO i en palestinsk deklaration, punkten 3, säkerhetsrådets resolutioner 242 och 338. I punkten 4 i samma deklaration förklaras att PLO förkastar alla internationella konferenser baserade på dessa två resolutioner inkl. konferensen i Genéve. Jag tycker det är ett rätt klart besked. Nog är det väl rimligt, Evert Svensson, att om två parter skall inleda förhandlingar med varandra, så måste ett utgångsläge vara, att man ömsesidigt erkänner varandras existensberättigande? President Sadats initiativ innebär, om han får fullfölja det, en ny viktig fas i fredsarbetet. Kung Hussein i Jordanien, som också han synes vara realist liksom premiärminister Begin i Israel, utgör tillsammans med Sadat ett betydligt bättre underlag att basera fredsförhoppningarna på än PLO. Varken Egypten eller Jordanien var representerat i Tripoli. Sadat, Hussein och Begin förefaller samtliga att vara personer med klarsyn och med vilja och förmåga till kompromisser när det gäller såväl territorier som fredligt samarbete, palestiniernas problem, ömsesidig respekt mellan staterna m.m. Som läget är i dag synes det mig sannolikt att direkta förhandlingar mellan Mellanösterns stater och förhandlingsvilliga palestinier utgör bästa vägen för att uppnå fred. Såväl de territoriella problemen som palestiniernas rättigheter till en fri och värdig existens bör ha större utsikter att få en lösning genom sådana direkta förhandlingar. Sverige bör i sin mån understödja detta seriösa fredsarbete. Herr talman! Sedan jag haft tillfälle att ta del av Karin Söders svar i denna svåra fråga vill jag tillägga att jag tycker att det är mycket välbalanserat. Det innebär i stort sett en upprepning av tidigare intagna ståndpunkter. Det är väl en del i svaret som jag gillar mer och en del som jag gillar mindre. Jag hade kanske hoppats att någonting mera skulle ha stått om en aktiv och konkret insats i det läge som i dag råder efter Sadats initiativ. Ett konkret svenskt ställningstagande kunde i dagens läge vara av en viss betydelse. Karin Söder vet naturligtvis bättre än jag vad Sverige kan göra i en sådan här situation, men jag är liksom Evert Svensson ganska övertygad om att Sverige kan göra en del. Sverige har ett visst inflytande på sådana länder som Jordanien, Egypten och Israel och skulle kunna moderera uppfattningarna både på den arabiska sidan och på den israeliska. Jag hoppas att så skall bli fallet.

Herr talman! Jag har årligen under de senaste tio åren besökt Israel och där försökt följa den politiska situationen. Inom Broderskapsrörelsen under Evert Svenssons skickliga ordförandeskap har vi också under många år haft en livlig debatt i dessa frågor. Det skall väl sägas att det hos oss finns vissa meningsskiljaktigheter, även om dessa under senare år tonats ned betydligt. Dagens debatt visar att den svenska inställningen i sakfrågorna inte förändrats efter regimskiftet, även om debatten har tonats ned även i riksdagen — vad nu detta kan bero på. Sveriges hållning i Mellanösternfrågan har varit ganska klar i vissa sakfrågor, och detta är naturligtvis en stor fördel. Israels rätt som suverän statsbildning och palestiniernas rätt till en egen statsbildning har aldrig förnekats. I sak har Israels situation inte förändrats. Förhållandena för palestinierna i flyktinglägren har åtminstone inom de områden som förvaltas av Israel förbättrats. Det gäller inte minst Gazaområdet. Däremot har palestiniernas situation i Libanon förändrats betydligt efter dess inre krigstillstånd. Under mina besök i Israel de senaste åren har jag dock kunnat notera en ökad spänning mellan den judiska och den arabiska befolkningen såväl inom det egentliga Israel som i de förvaltade områdena. Detta är helt beroende på en form av förväntad ”befrielseattityd” , som förstärktes efter det senaste oktoberkriget. Israels utgångspunkt är dess svaga tilltro till PLO som den samlande lösningen. Det senaste arabmötet i Tripoli har på nytt visat att målet för PLO och de där deltagande staterna är att utplåna Israel — inte att erkänna Israel, inte att uppnå fred. Evert Svenssons interpellation kretsar mycket kring en övertro på PLO:s förmåga och vilja. Här har vi båda skiftande uppfattningar. Men det finns också en hel del som förenar oss i Mellanösternfrågan. En viss övertro på PLO synes även statsrådet ha. Frågan om fred i Mellanöstern gäller inte bara för de 1,1 miljoner palestinaaraberna utan i lika hög grad för 3,5 miljoner israeler, 40 miljoner egyptier, 8 miljoner syrier osv. Det sägs så mycket om att PLO accepterar ett s.k. Minipalestina. Men jag har svårt att få fram ett officiellt dokument. Det förekommer bara spridda uttalanden som mycket snart dementeras. President Sadats besök i Jerusalem var en stor politisk händelse. Även om Golda Meir och hennes föregångare vid ett flertal tillfällen sagt sig vara intresserade av personlig kontakt med sina grannstater, så har dessa inviter aldrig bemötts välvilligt. Men denna gång, när den arabiske statsmannen erbjöd sig komma, så skickades en vänlig inbjudan direkt från Israel. Sedan kan man tvista om vem som gjort den största insatsen, värdlandet eller gästen. Sadats besök i Israel och Knessel-talet i Jerusalem betyder på sikt mycket mera än Arafats besök i USA och hans tal i FN-palatset. Sadat syntes ha ärligare avsikter. President Sadats erfarenhet och dilemma är att det gäller att nedtona och söka nya vägar för att uppnå en fredlig utvecklingsfas. Svårigheten ligger i den politiska viljan. Lyckas han — ja, då tycker jag att vi har en värdig nobelpristagare i honom. Är det inte så att Sadat har genomskådat Arafat och insett att den ”hårda linjen” måste överges samt att en fredlig dialog bättre leder till avspänning och på sikt till en fredlig upplösning av konflikten? Av besöket i Jerusalem har jag fortfarande kvar en minnesbild som TV-skärmen förmedlade - Golda Meir och Sadat tillsammans. Det var strålande. Vilken värme och mänsklig klang, i allvar och hjärtlighet, förmedlades inte just mellan å ena sidan den gamla israeliska ”statssymbolen” och å andra sidan den egyptiske presidenten. Golda Meir anköt vid detta tillfälle till uttalandet att ”en fred innebär att palestinierna måste vara med, att dess flyktingläger försvinner och att krig tillhör det förflutna”. Sadats slutord löd: ”Inget mer krig efter oktoberkriget, säkerhet för oss båda.” Ja, det var politikerns ord. Må det nu inte bara vara förhoppningar. Jag tycker det är nödvändigt att i denna debatt framhålla att det även i Israel finns en klar vilja att finna fredliga former så att problemen med flyktinglägren kan lösas. Men man brukar också med skärpa framhålla att det inte får ske på bekostnad av Israels egen framtid. Jag har personligen mött politiker från Israels parlament — från den vänstra utkanten rakt ut till höger — som anser att det måste finnas vägar till samexistens sida vid sida. Men det är också fullt klart att en bred majoritet framhärdar att PLO inte på långa vägar kan anses vara den representativa palestinska företrädaren. Vågar man i dag utläsa något från Tripolimötet, så verkar den palestinska vägrarfrontens syfte vara just att förneka staten Israels suveränitet. När de två palestinska grupperna, Arafats PLO och Habash, sluter sina led tillsammans — ja, då är det förståeligt att tveksamheten i Israel är stor. Inte har det gjort det lättare att nå fram till ett förhandlingsbord som likaberättigad part. Det finns i Israel starka krafter som har tilltro till möjligheten att på sikt skapa en form av ”Palestinas förenta stater”. Den tanken, som Evert Svensson nämnde, finns hos bl.a. den israeliske parlamentsledamoten Michael Harish, som dessutom är ordförande i arbetarpartiets internationella kommitté. Han menar att visst kan vägen synas lång och besvärlig, men i första hand gäller det att skapa ett förtroende mellan parterna. I dag synes PLO:s huvuduppgift vara att sprida hat och oro, och det skapar inga framtida förutsättningar. Jag tror att det olyckliga i dag är att alltför många sätter kraven ensidigt och lastar hela bördan på staten Israel. Nog vore det på tiden att man här hemma liksom i FN skapade ett tryck på PLO att nyansera sina propagandistiska teser, och det allra minsta kravet skulle vara att denna organisation erkände den judiska staten som en fullvärdig suverän nation och utifrån denna ståndpunkt verkade för att skapa den palestinska statsbildningen. Det är nog en förutsättning om man på ett trovärdigt sätt skall kunna följa upp de olika FN-resolutionerna. Nu säger utrikesministern i sitt svar att en fredsuppgörelse självfallet innebär eftergifter av alla parter. Det måste innebära, enligt mitt sätt att se, att man från svenskt håll har börjat inse att 1967 års gränser är en förhandlingsbar linje. Utrikesministern säger också att av arabstaterna skall krävas att de erkänner Israels existens. Får jag uttala förhoppningen att fru Söder tillägger att det gäller även för PLO? Som utrikesministern säkert förstår, anser jag att PLO:s trovärdighet som företrädare för palestiniernas sak och tilltron till dess fredsvilja helt sammanhänger med dess attityd till den judiska staten Israels suveränitet.

Herr talman! Jag vill först svara på de frågor som Evert Svensson har ställt. Den första frågan gällde PLO:s representativitet. Jag trodde att det — Nr 47 framgick av mitt svar vad jag anser och vad regeringen anser om detta. Måndagen den Vi har vid ett flertal tillfällen framhållit att vi anser PLO vara den mest 12 december 1977 representativa företrädaren för det palestinska folket. Senast gjordes det sårat RSR NNE på regeringens vägnar i Förenta nationerna i samband med Palestina Om Sveriges debatten, då vi också underströk att det är av fundamental betydelse = ställningstagande i att PLO finns med i de förhandlingar som vi hoppas skall kunna komma = Mellanösternkontill stånd i Genéve. flikten Vår syn på PLO:s representativitet grundar sig på politiska realiteter i Mellanöstern. Det har kommit fram från olika palestinska grupper, i den samlade uppfattningen hos arabstaterna och av de beslut som har fattats i FN. De alliansfria staterna har uttryckt samma sak liksom andra mellanstatliga organ som har behandlat samma ämne. Jag vill också erinra om de kommunalval som hållits på Västbanken så sent som i april förra året. De kom att helt ändra den politiska kartan. För att ta ytterligare ett exempel: Så sent som för något mer än en vecka sedan uttryckte 18 borgmästare och två vice borgmästare på Västbanken på nytt sitt stöd för PLO. Försök har tid efter annan gjorts att på Västbanken upprätta konkurrerande organisationer, men samtliga dessa försök har misslyckats. Men jag vill understryka att detta att PLO kan ses som den mest representativa företrädaren för palestinierna inte har något att göra med vår uppfattning om det program som PLO företräder. På ett flertal punkter har vi haft anledning att ta avstånd från detta program. Det gäller synen på Israels rätt att existera inom erkända och säkra gränser och leva i fred. Det gäller synen på sionismen och synen på våldsmetoder som skiljer sig helt och hållet från vår uppfattning. Men de är alltså det palestinska folkets egna representanter, och vi anser att de bör vara med i en förhandlingslösning som skall leda till ett rimligt slut på allt det lidande som har förevarit under så lång tid i Mellersta Östern. Jag fick också en annan fråga av Evert Svensson. Den gällde bedömningen av dagens situation och vad som kan bli följden av den senaste tidens händelser. Jag behöver inte här i kammaren rekapitulera vad som har hänt under de senaste veckorna. Det känner kammarens ledamöter mycket väl. Det är faktiskt svårt att i dag kommentera i detalj den pågående hektiska och ofta svåröverskådliga diplomatiska aktiviteten, där man kan säga att förutsättningarna ibland ändras från timme till timme. Men jag vill verkligen här uttrycka en förhoppning att utrikesminister Vances nu pågående resa, det planerade Kairomötet - som vi hörde, just innan vi gick hit, möjligen skulle utvidgas — och generalsekreterare Waldheims initiativ skall bidra till att föra en Genevekonferens om Mellersta Östern, där alla involverade parter deltar, närmare i tiden. Det är samtidigt också min förhoppning att splittringen i arabvärlden, 125 som följt på president Sadats resa, skall överbryggas och att de oförsonliga tongångarna mot en förhandlingslösning, som har förts fram på sina håll, skall ebba ut. Jag vill verkligen här upprepa vad jag sade i mitt svar, mitt beklagande av den negativa hållning PLO intog vid Tripolimötet. Den gagnar inte en fredlig lösning i Mellersta Östern.

Detta är av oerhört stor betydelse. Man kan säga att därmed har en tidigare existerande psykologisk vall raserats. Vad vi för några veckor sedan kanske tyckte vara en omöjlighet —- ett besök av en arabisk ledare i Knesset — har visat sig vara möjligt. Det inger naturligtvis förhoppning om möjligheter till en fredlig lösning av konflikten. Men vi måste samtidigt i ärlighetens namn konstatera att någon framgång i sakfrågorna ännu inte nåtts. Det gäller nu att se tiden an och innerligt hoppas på de överläggningar som nu närmar sig. Vi kan konstatera, för att åberopa vad Evert Svensson sade här om en separatlösning, att Israel och Egypten egentligen inte kommit varandra ett dugg närmare i sakfrågorna, varför en separatlösning inte synes vara aktuell. Regeringens uppfattning är att en allomfattande lösning på konflikten är den enda lösning som leder till en varaktig fred och att en sådan lösning ännu inte tycks ha kommit närmare. Den är möjlig endast den dag när alla involverade parter agerar på jämställd fot och utan misstroende kan tala med varandra. Det är min förhoppning att de kommande veckornas händelseutveckling till följd av president Sadats resa skall komma att visa att det var ett avgörande steg emot fredssamtal som leder till en varaktig fred för alla folk i detta område. Så några ord om herr Jadestigs fråga om insatser för en fredlig lösning i Mellersta Östern och delvis ett svar på herr Hörbergs inlägg här. Vi har självfallet från svensk sida ett starkt intresse av att göra vad vi kan för att skapa en fredlig lösning, men vi skall heller inte överdriva våra möjligheter. Vi agerar i FN, som vi har gjort tidigare, i syfte att få parterna tillsammans för att diskutera i stället för att begå våldshandlingar, och så till vida har vi jämte andra nu kunnat se en framgång. När det gäller den åberopade resolutionen, så lade vi ner vår röst därför att resolutionen inte tillräckligt underströk Israels rätt att leva inom säkra och erkända gränser. Det hade alltså ingenting att göra med vårt erkännande av PLO. Jag hade under höstens generalförsamling, som jag sagt tidigare, tillfälle att redovisa vår syn på Mellersta Östern-frågorna, och jag har också i och företrädare för arabländerna — helt klargjort vår syn på problemen Måndagen den och vår önskan att man skall kunna komma samman i Genéve och söka 12 december 1977 lösa frågorna på fredlig väg. Vi kommer att agera på samma sätt i alla de kontakter vi har: att upprepa denna vår inställning. Vi tror att det - Om Sveriges är den bästa vägen att agera på. ställningstagande i I övrigt har vi ju genom våra fredsbevarande operationer medverkat — Mellanösternkon för att upprätthålla freden så långt det nu har gått, och det är naturligtvis — flikten insatser av det slaget som vi också kommer att medverka med i framtiden, när så befinnes lämpligt. I övrigt kommer vi att söka finna formerna, om och när en palestinsk stat bildas, för att på samma sätt som i andra sammanhang, då unga stater kommit till, söka ge det stöd som behövs för en utveckling i fred och säkerhet.

Herr talman! Nils Hörberg anklagar mig för att jag har dåliga historiska kunskaper, och detta kan nog vara sant — det är något som faktiskt kan vidlåda oss litet var. Men låt inte historien bli framtidens värste motståndare! Man kan gräva i historien så mycket att man inte ser vad som ligger framför en. Det talas om resolutionerna 242 och 338 — den ena kom efter sexdagarskriget och den andra efter oktoberkriget 1973 — och att PLO inte ställde upp på dem. Men det är ju fullständigt klart hur det förhåller sig med detta. Resolutionerna rör i första hand flyktingproblemet. Vad man hävdar från PLO-håll och vad jag tycker är ganska självklart — det framgår också av utrikesministerns svar — är att härutöver är det fråga om de nationella rättigheterna, möjligheten att bl.a. skapa en egen stat. Det är det tillägget som måste göras. Vi har ju hela tiden sagt att vi ansluter oss till dessa resolutioner —- men det här tillägget, och det är värdefullt att det också har blivit sagt här i dag. Jagtackarutrikesministern för kompletteringarna. Jag tycker det är braatt de harblivit framförda så klart att det inte behöver råda något tvivel på dessa punkter. Det var därför jag ställde frågorna, även om man kunde utläsa ur interpellationssvaret ungefär vad det gällde. Vi vet självfallet inte vad som kommer att hända efter Kairomötet. Utrikesministern säger att det är fråga om allomfattande lösningar, och jag tror det är viktigt att man håller fast vid det. Allt tyder ju nu på att Kairomötet skall vara en förstation till Genå&veförhandlingarna. Om Kairomötet utvecklar sig till en förhandling mellan Egypten och Israel har det ju gått snett, och därför måste förhandlingarna fortsättas. Då hoppas naturligtvis alla att de skall leda till ett resultat som framför allt människorna i Mellanöstern kan känna sig glada över.
Herr talman! Jag anmärkte faktiskt inte på Evert Svenssons historiska kunskaper, som han påstod. Däremot sade jag att han i sin interpellation inte sett på dagens problem i Mellanöstern med tillräckligt historiskt perspektiv. Jag tycker att Evert Svenssons interpellation ger bilden att allt negativt i den palestinska frågan beror på Israel. Men det är ändå så, att Jordanien och de övriga arabländerna i området inte bara under många år hindrat en lösning av flyktingfrågan utan också direkt motverkat palestiniernas självständighetssträvan. Enligt min mening bör man försöka att inte se frågan så ensidigt som Evert Svensson har gjort i interpellationen. Helt kort vill jag säga att Karin Söders kompletterande inlägg gladde mig mycket. Hon underströk det avgörande steg som Sadats besök i Knesset verkligen innebär. Det betyder i själva verket en chans att komma loss ifrån de, för att använda Evert Svenssons ord, historiska låsningar, som fanns i Mellanöstern. Sadat har ju tydligt uttalat att han inte strävar efter något annat än att söka uppnå en total fred i Mellanöstern. Frågan är väl om det inte går att övertyga Hussein att verka för samma mål. Jag tycker att detta, som Karin Söder sade, avgörande steg är så väsentligt att jag vill uppmana henne att stödja dessa fredsansträngningar.
Herr talman! Nils Hörberg säger att jag är ensidig i min interpellation, och det kan tyckas så. Men min utgångspunkt är den att det är Israel och ingen annan stat som har ockuperat det här området.
Herr talman! En sista kommentar: Israels ockupation har hittills varat i ungefär 10 år. Den jordanska varade i 20 år.
Herr talman! Tio år är en lång tid, och jag är rädd för att ockupationen kommer att permanentas. Detta är alltså den stora fara vi står inför.

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat mig om jag är beredd att medverka till att ett energiforskningsinstitut inrättas och förläggs till Västerås. Delegationen för energiforskning lämnade i slutet av september i år förslag om ett nytt treårigt energiforskningsprogram. Delegationens betänkande har remissbehandlats och bereds f. n. inom regeringskansliet. I samband härmed prövas också det förslag till treårsplan för verksamheten i Studsvik som utarbetats av AB Atomenergi. Jag vill inte föregripa resultatet av det arbete som pågår, men jag kan ändå konstatera att inrättande av ett nytt institut för energiforskning inte förefaller vara aktuellt. Jag vill, om så behövs, i första hand pröva möjligheterna att omorientera verksamheten i befintliga organisationer.

Herr talman! Ett tack till statsrådet för svaret på min fråga. Jag vill först konstatera att Sverige för sin energiförbrukning är till ca 70 26 beroende av olja. Med hänsyn till att de nuvarande billiga oljekällorna troligen kommer att börja sina inom den närmaste 15-årsperioden finns det en stor risk att Sverige, liksom andra länder med stort oljeberoende, drabbas av energiförsörjningskris någon gång under 1980 eller 1990-talet. Allt fler bland sakkunskap och expertis förutser denna utveckling. Men för energitillförseln finns i dag bara ett fåtal alternativ till olja, och då i första hand kol, naturgas, kärnkraft och vattenkraft. Kol och naturgas måste importeras, och våra möjligheter att bygga ut vattenkraften är begränsade av miljöskäl. Vi måste på ett eller annat sätt finna och välja nya vägar för vår framtida energiförsörjning. Men tyvärr finns i dag utöver kol, naturgas och kärnkraft bara ett fåtal nya alternativa energikällor som kan utvecklas så långt att de kan börja användas före 1990. Sådana utvecklingsbara energikällor är — förutom solvärme — energiskogar, torv och vindenergi. Möjligheterna är små att med dessa energikällor ersätta olja i någon större omfattning. Mycket talar för att kärnkraften under en övergångstid blir det enda realistiska alternativet till oljan. Men för att göra de andra alternativa energikällorna mer konkurrenskraftiga och kärnkraften säkrare behövs det en utökad forskning på området. När det gäller energiforskning är vårt lands resurser begränsade. Ett sätt att förstärka energiforskningens resurser är att i större omfattning än vad som nu är fallet samordna insatserna. Mycket talar för att energiforskningen skulle vinna på ett bredare samarbete mellan olika intressenter på energiområdet. Varför inte bedriva ett sådant samarbete inom ramen för ett energiforskningsinstitut? Avslutningsvis skulle jag vilja sammanfatta Olof Johanssons svar på följande sätt: Ingen ytterligare samordning av resurserna i dag, men kanske i morgon. Vi som tror på nödvändigheten av samordning av våra begränsade energiforskningsresurser får driva frågan vidare. Vi tror att det brådskar.
Herr talman! Låt mig påminna om att det nu gällande energiforskningsprogrammet har en särskild organisation. Det är uppdelat på sex olika huvudprogram. För varje program finns ett programansvarigt organ, och programansvaret innefattar bl.a. att utarbeta konkreta planer för verksamheten i termer av tidplaner och kostnader. Denna programplanering ligger till grund för beställning av forskningsoch utvecklingsarbeten hos högskolor, institut, företag och enskilda. Det finns redan i dag ett mycket stort antal organisationer med resurser för forskningsoch utvecklingsarbete inom energiområdet. Men man kan samtidigt konstatera att oerhört mycket av dessa resurser är inriktat på kärnkraften i dag och alltså tar utrymme från andra områden.
Huvuddelen av den statligt finansierade energiforskningen bedrivs i dag vid våra universitet och högskolor och denna ordning torde komma att gälla också för framtiden.
Utöver universitet och högskolor vill jag särskilt peka på resurserna hos det helstatliga AB Atomenergi i Studsvik.
Samtidigt talar starka skäl för att det skulle vara till fördel för energiforskningen om man kunde åstadkomma ett bredare samarbete mellan olika intressenter på energiområdet inom ramen för ett särskilt energiforskningsinstitut.
900 personer är anställda — och sysslar till en helt dominerande del med kärnkraft — hos det av staten och ASEA gemensamt ägda AB Asea-Atom, som bara får syssla med kärnkraft, och hos branschforskningsinstitutet, som också får syssla med annat än kärnkraft. Ett betydande energitekniskt kunnande finns också hos ett stort antal större och mindre företag i landet.
Ett sådant institut skulle dels kunna ägna sig åt forskningsuppgifter av det slag som DFE skisserat, dels ägna sig åt olika tekniska problem i samarbete med berörda industrier. Den idealiska platsen för ett energiforskningsinstitut är Västerås. I Västerås finns tekniker och då inte minst energitekniker, liksom ett omfattande industriellt kunnande på området.
De hittillsvarande erfarenheterna visar att det har varit möjligt att i de flesta fall repliera på dessa resurser för energiforskningsprogrammets arbete. Men låt oss återkomma till det här när vi har berett färdigt frågorna som aktualiseras i delegationens för energiforskning betänkande.
Är statsrådet beredd att medverka till att ett energiforskningsinstitut inrättas och att detta förläggs till Västerås?

Herr talman! Det är riktigt, som statsrådet säger, att huvuddelen av den statligt finansierade energiforskningen i dag bedrivs vid våra universitet och högskolor. Men samtidigt talar starka skäl för att det skulle vara till fördel för energiforskningen, om man kunde åstadkomma ett bredare samarbete mellan olika intressenter på energiområdet inom ramen för ett särskilt energiforskningsinstitut. Ett sådant institut skulle kunna dels ägna sig åt forskningsuppgifter av det slag som bl.a. delegationen för energiforskning skisserat, dels ägna sig åt olika tekniska problem i samband med berörda industrier. Herr talman! Min tanke på att förlägga detta institut till Västerås bottnar i övertygelsen att denna kommun är en idealisk plats för förläggning av ett energiinstitut. I Västerås finns tekniker, inte minst energitekniker, liksom ett omfattande industriellt kunnande på detta område, och jag tror att det är viktiga saker att ta hänsyn till när man bedömer denna

71, till ekonomiministern, och anförde: Om kostnaderna Herr talman! Ingvar Carlsson har frågat ekonomiministern dels vilka — för utebliven kapitalförluster man måste räkna med om kärnkraftsaggregaten 7-11 inte = kärnkraftsutbyggfår tas i drift, dels vilka ungefärliga merkostnader man måste räkna med = nad genom att tillverkningen och byggandet av aggregaten 7-12 medvetet fördröjs och dels hur regeringen bedömer dessa förluster mot bakgrund av den allmänna ekonomiska situationen i landet. Interpellationen har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. I maj 1977 trädde lagen om särskilt tillstånd att tillföra kärnreaktor kärnbränsle, m.m., den s.k. villkorslagen, i kraft. Lagen innebär att nya kärnkraftsreaktorer får tas i drift endast om det använda radioaktiva kärnbränslet kan hanteras och förvaras på ett helt säkert sätt. Därmed sätts säkerheten främst. Berörda kraftföretag genomför f. n. ett utredningsoch utvecklingsprogram för hantering och förvaring av använt kärnbränsle för att söka uppfylla villkorslagens krav. Kraftföretagens ansträngningar i detta syfte fordrar tid och resurser. Däri ligger ingen ”medveten fördröjning”. Ansökningar om tillstånd att tillföra reaktorerna 7-12 kärnbränsle kommer att prövas enligt villkorslagen. Resultatet av denna prövning avgör om tillstånd kommer att meddelas. Nedlagda kostnader i reaktorerna 7-12 1. o. m. september 1976 uppgick, som redovisades i villkorspropositionen , till ca 3 800 milj.kr. Den 1 november 1977 hade de nedlagda kostnaderna stigit till ca 6 400 milj.kr. Härav utgjorde ca 1100 milj.kr. kostnader för kärnbränsle. Regeringen är inte beredd att eftersätta säkerheten vid hanteringen av utbränt kärnbränsle med hänsyn till konjunkturutvecklingen eller den allmänna ekonomiska situationen i landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Johansson för svaret. Samtidigt måste jag konstatera att det är en märklig regering vi fått också i avseende på sättet att besvara frågor och interpellationer. När Olof Palme frågade statsministern om ekonomiminister Bohman hade hela regeringens stöd för sina uttalanden under våren och försommaren om den svenska kronan, svarade herr Bohman. Har någon tvekat om att Gösta Bohman har förtroende för sig själv? När jag ställer en fråga till ekonomiministern hur man skall bedöma kapitalförlusterna på energiområdet mot bakgrund av den allmänna ekonomiska situationen i landet, svarar i stället energiministern. Att Olof Johansson struntar i de ekonomiska konsekvenserna framgår av svaret, men det visste vi förut. Det är dock betydligt viktigare att få veta vad ekonomiministern tycker på den punkten. 131 Nästa gång skall jag kanske ställa en fråga om t.ex. riskerna för elransonering till energiministern. Det skall bli intressant att se vilket statsråd som då dyker upp. Kanske blir det kommunikationsminister Turesson eller justitieminister Romanus. Energiministern svarar att vid regeringsskiftet hade vi på reaktorerna 7-12 lagt ned 3 800 milj.kr. och att denna siffra den 1 november i år hade stigit till 6 400 milj.kr. Redan häri ligger ett erkännande av att regeringen Fälldin lagt ner 2 600 milj.kr. på aggregat som man påstår inte skall komma till någon användning. De pengarna kunde ju då i stället ha satsats på att rädda Kockums, på att modernisera stålindustrin och på den framtidsbil som Volvo jobbar med. Tyvärr är kapitalförlusterna långt större än energiministern vill medge. Aggregaten 7 och 8 är klart resp. nästan klart att tas i drift. Kapitalförstöringen för dessa, om de inte får producera elström, blir minst 7000 milj.kr. Aggregaten 9 och 10 har kommit en god bit på väg. Regeringen har ännu inte, på sitt andra år, avbrutit arbetena på dessa reaktorer, trots att centern uttryckligen lovade detta före valet. För varje dag som går stiger kostnaderna ytterligare. Det är uppenbart att regeringen har för avsikt att låta dessa aggregat byggas färdigt. De kommer då att ha ett sammanlagt värde som överstiger 8 000 milj.kr. Vad gäller aggregaten 11 och 12 har det senare, dvs. Forsmark 3, kommit längst. Vattenfall beräknar kostnaderna vid en nedläggning till 2 200 milj.kr. För aggregat 11 är motsvarande summa minst 200 milj.kr. Energiministern har inte brytt sig om att svara på frågan om de ungefärliga merkostnaderna på grund av att byggandet av aggregaten 7-12 fördröjs. Så mycket står klart att kostnaderna är betydande. Enbart för Forsmark 3 innebär ett uppskov på två år en merkostnad i löpande penningvärde på 1 500 milj.kr. Men låt oss koncentrera oss på de rena kapitalförlusterna. De uppgår alltså till mer än 17000 milj.kr. Det innebär en belastning för varje sysselsatt svensk med 4 000 kr. Det är alltså ingen liten börda regeringen lägger på svenska folket för att rädda ansiktet på centern. Då har jag ändå inte räknat med de ersättningsanspråk som kommer att riktas från de anställdas liksom givetvis från kommunernas sida och inte heller finns kostnaderna för ersättningskraften med. Jag kan mot den här bakgrunden förstå Gösta Bohmans hårda uttalanden vid moderaternas energikonferens. Han yttrade bl.a.: ”Vi kan inte minska vårt oljeberoende här i landet om vi samtidigt säger nej till att, i avvaktan på nya energikällor någon gång kring sekelskiftet, utnyttja kärnenergin.” Gösta Bohman tillåter sig alltså att vid en moderatkonferens rikta mycket hård kritik mot den regering som han själv är medlem av. Hans uttalanden måste tolkas så att han finner de ekonomiska konsekvenserna av den nu förda energipolitiken orimliga. När han som ekonomiminister anmodas att inför riksdagen redogöra för sin syn på de ekonomiska effekterna av energipolitiken, smiter han ifrån debatten och överlämnar den till Olof Johansson. Det är en ynkedom utan like. Det är inte alltför ofta som företagarnas och löntagarnas representanter är helt överens. Men när det gäller energipolitiken har de en likartad bedömning. Den borgerliga regeringens handlingsförlamning på detta viktiga område anses av arbetsmarknadens parter vara en katastrof. Skall vi få fart på produktionen och sysselsättningen är en av de viktigaste förutsättningarna att vi får en energipolitik värd namnet. Jag måste konstatera att ekonomiministern helt sviker sitt ansvar, trots att han är väl medveten om behovet av snabba åtgärder. En snäv partitaktik har fått gå före sakfrågan. Så var fallet i valrörelsen och det har helt präglat regeringens handlande sedan mer än ett år tillbaka. Vi vet alla att ekonomiministern skyller ifrån sig på centern. Det är i allra högsta grad omoraliskt. Regeringen har ett kollektivt ansvar. Särskilt tungt vilar detta på de partier som säger sig ha en viss uppfattning i energifrågan på sina partimöten men i regeringen medverkar till en politik som leder till en allt ohållbarare situation. Ekonomiministern uttalar att vi alla måste känna ansvar för vårt lands besvärliga ekonomiska läge. Men hur skall man kunna få en uppslutning bakom denna maning när regeringens energipolitik kostar skattebetalare, löntagare och företag miljard efter miljard? När regeringen är beredd att lägga ned dessa väldiga belopp bara för att hanka sig fram ett tag till i kanslihuset, hur kan man vänta sig att människor skall hysa förståelse för att nya bördor måste bäras?

Herr talman! Ingvar Carlsson försöker raljera med ärendefördelningen i regeringen — och det må han ju göra. Men det är också ett bevis bland många på att han inte är intresserad av en seriös debatt om kärnkraften. Det var alltså inte något seriöst intresse av att diskutera de här frågorna som drev herr Carlsson att denna gång rikta interpellationen till ekonomiministern, utan syftet var något helt annat, och det framgick också av vad han hade att läsa upp. Han säger att det framgår av svaret att jag struntar i kostnaderna. Nej, det gör det inte alls. Jag har redovisat de nedlagda kostnaderna. Och jag struntar inte i dem utan konstaterar bara att den gamla regeringen aldrig tillräckligt beaktade avfallsproblemet, och därmed sitter vi i en situation som vi helst hade velat undvika. Sedan kan man konstatera att den kontraktsbundna delen av dessa kostnader, som inte hade gått att undvika, har inneburit att kostnaderna stigit också under den här regeringens tid. Och det är inte heller mycket att göra åt — kostnaderna hade vi tvingats bära i en eller annan form. Ingvar Carlsson håller sig till den högre matematiken i så måtto att han tar till ordentligt när han räknar. Han har möjligen, sedan han lämnade in interpellationen, blivit medveten om att det finns andra beräkningar än dem som statens vattenfallsverk gjort.

Dessutom innehåller Ingvar Carlssons förtext till interpellationen ett par saker som kräver sitt bemötande. Det ena är att han säger att regeringen uttalat att ”medborgarna måste räkna med att bära ökade bördor och att de åtgärder som vidtas måste svida i skinnet på löntagarna”. Kan Ingvar Carlsson visa på det regeringsuttalande där denna mening återfinns? Om inte bör uttalandet inte användas. I tredje stycket konstaterar han: ”Ägare och tillverkare av aggregaten 7-11 har inte fått några besked om dessa får tas i drift eller inte.” Riksdagsmajoriteten har beslutat om en villkorslag, och den följer vi. Att Ingvar Carlsson var motståndare till lagen och tillhörde minoriteten är ointressant. Lagen finns likafullt. Om herr Carlsson vill ägna sig åt personlig lagtrots är det i och för sig fritt fram för det, men det är inte särskilt intressant i detta sammanhang. Däremot bevisar detta att den socialdemokratiska prövningen enligt atomenergilagen bara var en formalitet, eftersom man tydligen kunde ge förhandsbesked — annars skulle ju det här uttalandet aldrig ha kunnat fällas. Ingvar Carlsson påstår sedan att jag inte har besvarat den fråga som löd: ”Vilka ungefärliga merkostnader måste man räkna med genom att tillverkningen och byggandet av aggregaten 7-12 medvetet fördröjs?” Jag har svarat: Det har inte skett någon medveten fördröjning. Men det tar tid och resurser, som kraftföretagen varit beredda att lägga ned, för att åstadkomma det material och underlag som krävs för tillståndsansökningarna. Och som Ingvar Carlsson känner till har det arbetet redovisats i en första etapp. Avslutningsvis: Jag antar att det känns skönt för Ingvar Carlsson att fortsätta gripa belopp ur luften utan att närmare styrka deras förutsättningar. Jag tycker att kammarens tid är för värdefull för att fortsätta den sortens exercis.

Herr talman! Vi har ett läge där vi i år får ett budgetunderskott på ca 30 miljarder kronor. Enligt uppgifter lär det bli ungefär motsvarande underskott nästa år. Sverige håller på att ruinera sig ekonomiskt. Samtidigt bedriver vi en energipolitik, som enligt Olof Johanssons egna uppgifter orsakar landet miljardförluster, under förutsättning att uppgifterna att vi inte skall använda kärnkraften är riktiga. Enligt de beräkningar som jag har gjort, och som jag har grundat på de faktiska siffror som finns tillgängliga hos myndigheterna, är tyvärr riskerna för kapitalförluster mångdubbelt större. Mot den bakgrunden har jag ansett det värdefullt att med landets ekonomiminister diskutera de ekonomiska effekterna. Jag måste tyvärr konstatera att ekonomiministern icke är beredd att ta den debatten, utan han överlämnar frågan till energiministern för en energipolitisk debatt. Jag kan mycket väl föra den energipolitiska debatten med Olof Johansson — det har vi gjort förr — men det var inte det jag var ute efter i dag, utan det var en ekonomisk debatt. Jag kan inte finna annat än att ekonomiminstern och regeringen genom att på detta sätt dribbla med interpellationssvaret har omöjliggjort den debatten för mig. Jag skall inte särskilt mycket förlänga den här diskussionen, men energiministerns replik gör det nödvändigt att säga någon ytterligare sak. Energiministern säger först att byggandet av aggregat inte medvetet har fördröjts. Vad innebär det då när regeringen säger att t.ex. byggandet av aggregat nr 12 står på sparlåga? Är icke det en medveten fördröjning när man låter byggandet av ett aggregat stå på sparlåga? Sedan var energiministern oerhört oförsiktig när han sade att det finns andra som kan uttala sig om kostnadseffekterna än statens vattenfallsverk. Jag förstår att energiministern avser det yttrande som har gjorts av professor Göran Bergendahl, men detta uttalande har ju på punkt efter punkt bemötts av statens vattenfallsverk. Jag skall inte trötta mera med att läsa upp klämmen i det bemötandet, men professor Bergendahls uttalande har blivit helt vederlagt. Och en annan professor — om vi nu skall hålla oss till professorer — säger att han inte kan förstå annat än att det är Bergendahls kritik av Vattenfalls kalkyler som är vilseledande. Jag tror att energiministern bör gå hem och läsa Vattenfalls yttrande, för hans inlägg här tyder på att han inte har tagit del av detta. Sedan har jag för dagen inte mer att tillägga. Jag beklagar att ekonomiministern har dragit sig undan den här diskussionen.
Herr talman! Det finns bara en sak att tillägga, och det är att till skillnad från Ingvar Carlsson har jag inte bundit mig för någon version när det gäller de beräknade kostnaderna. Jag har tillgång till båda versionerna och kommer att i regeringskansliet pröva dem mot varandra. Dessutom är det inte jag utan regeringen som står för svaret. I slutet av svaret heter det: ”Regeringen är inte beredd att eftersätta säkerheten vid hanteringen av utbränt kärnbränsle med hänsyn till konjunkturutvecklingen eller den allmänna ekonomiska situationen i landet.” Då återstår egentligen bara en fråga: Är Ingvar Carlsson det?

Herr talman! Magnus Persson har frågat mig om jag är beredd att i avvaktan på aviserad proposition om energisparande åtgärder i befintlig bebyggelse inleda viss försöksverksamhet i Värmlands och Norrbottens län. Jag vill inledningsvis framhålla att den aviserade propositionen kommer att föreläggas riksdagen denna vecka. Några åtgärder i avvaktan på propositionen är därför inte aktuella. I den plan för energisparande åtgärder i det befintliga byggnadsbeståndet som finns i propositionen läggs stor vikt vid att insatserna avpassas med hänsyn till sysselsättningen. I propositionen redovisas ingående vilka arbetsmarknadspolitiska effekter som ökade satsningar på energisparområdet kommer att föra med sig. Det rör sig om åtskilliga nya arbetstillfällen under den tioårsperiod som energisparplanen omfattar. Detta gäller emellertid främst sysselsättning på sikt. För innevarande budgetår kommer regeringen mot bakgrund av sysselsättningsläget inom byggsektorn att ställa ytterligare 250 milj.kr. till förfogande för lån och bidrag till sådana energisparande åtgärder i byggnadsbeståndet som ger sysselsättning till anställd arbetskraft. Regeringen kommer härvid att använda sig av den finansfullmakt som regeringen disponerar. Därutöver avser regeringen att i tilläggsbudget II föreslå riksdagen att vidga den reguljära ramen för lån och bidrag till energisparande åtgärder i byggnadsbeståndet. Därmed torde de problem för bl.a. byggnadsarbetarna som Magnus Persson berör i sin fråga kunna få en positiv lösning. Med hänsyn till det mycket stora spontana intresset för energisparande åtgärder finns det enligt min mening inte anledning att nu härutöver särskilt stimulera till insatser i enskilda län.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min framställda fråga. Svaret är en besvikelse för mig och många andra värmlänningar och norrbottningar, inte minst för mina förbundskamrater ute på byggarbetsplatserna och kanske mest för dem som är eller förväntas bli arbetslösa inom en snar framtid. I mitt eget hemlän skulle vi enligt de prognoser som föreligger få en befarad arbetslöshet för ca 1000 byggnadsarbetare. Ser vi till hela landet finner vi att man befarar en arbetslöshet för uppemot 10 000-12 000 byggnadsarbetare. Vissa län drabbas hårdare - Norrbotten och Värmland är de mest utsatta i dagsläget. Situationen är allt annat än tillfredsställande. Jämfört med föregående år är det närmast en fördubbling av antalet arbetslösa inom branschen. Utöver byggbranschen drabbas många andra branscher. Byggämnesindustrin och närstående branscher får svårigheter. Därför är den siffra jag nämnt inte alls relevant, om man ser till hela näringslivet. Herr talman! Det är självfallet en rad åtgärder som medfört denna ökade arbetslöshet. Det är kostnadsstegringarna, bristen på kapital, kreditsvårigheter och mycket annat som orsakat nedgången i byggandet. Regeringen har varit alltför passiv och inte på ett tidigt stadium vidtagit åtgärder för att reda ut situationen. Den aviserade propositionen om energisparstöd har dröjt. Vi skall få den under innevarande vecka, men det torde dröja lång tid innan lagförslaget är omsatt i praktisk tillämpning. Jag menade och menar fortfarande att på grund av det akuta och brådskande behovet av kraftfulla åtgärder borde exempelvis de regioner som har det kämpigast få påbörja viss verksamhet i det befintliga bostadsbeståndet. Vi har inte råd att vänta. I Värmland och Norrbotten borde man som pilotprojekt kunna få påbörja försöksverksamhet där åtgärderna kunde sättas in med omedelbar verkan. Nu säger statsrådet i sitt svar att det rör sig om åtskilliga nya arbetstillfällen under den tioårsperiod som energisparplanen omfattar. Men min fråga gällde det akuta läget under kommande vintersäsong. Herr talman! För sent skall syndaren vakna, har det sagts. Jag tycker att svaret kan inrymmas under den rubriceringen. De åtgärder som föreslås tror jag inte räcker till. Jag är inte lika optimistisk som statsrådet när hon säger att de problem jag berört torde kunna få en positiv lösning. Kommer regeringen att styra medlen till de regioner, Värmland och Norrbotten exempelvis, där man har de värsta problemen? Om inte regeringen gör det tror jag inte att problemen för byggnadsjobbarna i Värmland och Norrbotten blir lösta. Jag skulle vilja ha ett mer förtydligande svar just på den delen. Det är där vi kommer att ha den allra största arbetslösheten.
Herr talman! Det måste väl vara bekant för Magnus Persson att de pengar som vi anslog och började dela ut den 1 juli är slut — efter fem månader — trots att det var betydligt mer pengar än under föregående budgetår. Antalet ansökningar är stort — mer än fördubblat. Det tyder på att intresset är stort och på att många har fått sysselsättning med hjälp av dessa pengar — både byggnadsarbetare och arbetare inom byggnadsmaterialindustrin. Nu kommer vi att anslå ytterligare pengar. I första hand kommer vi, för att få fram pengar snabbt och inte behöva vänta på det som kommer via tilläggsbudgeten, att använda oss av finansfullmakten. Genom denna kommer vi också att styra medlen till de län där det är mest brist på sysselsättning för byggnadsarbetarna.
Herr talman! I det senaste klarläggande svaret talades om en styrning av pengarna till de län som har störst behov. Det är självfallet en bit på vägen. Sedan vill jag säga till statsrådet att jag är medveten om vilka belopp som har satsats, men det räcker inte. Om vi får cirka 1 000 byggnadsarbetare arbetslösa i Värmlands län under första kvartalet 1977, är det något fel på den förda politiken. Olika fackförbund har gjort uppvaktningar, och LO och TCO stöder Byggnads och andra närstående förbund. Arbetsgivareföreningen har också sagt att vi måste öka byggandet ute i landet. Därmed är situationen långt ifrån bra. Kreditivfrågan har statsrådet inte nämnt, men jag hoppas att man ser till att även den offentliga sektorn får pengar. Där finns en rad projekt som inte kan starta på grund av att frågan om kreditiv inte har lösts.

Herr talman! Per Bergman har ställt följande frågor till mig: 1. Avser statsrådet att förorda att regeringen föreslår riksdagen att statens planverk och bostadsstyrelsen läggs samman till ett verk? 2. Avser statsrådet, för det fall att sådant förslag inte föreläggs riksdagen, att i samband med budgetpropositionen ändock redogöra för regeringens överväganden i ämnet? Frågan om sammanläggning av statens planverk och bostadsstyrelsen bereds f. n. inom bostadsdepartementet. En särskild proposition med anledning av byggadministrationsutredningens förslag kommer att föreläggas riksdagen under innevarande budgetår. Jag är därför inte beredd att nu besvara Per Bergmans första fråga. Regeringens närmare överväganden i ämnet kommer att redovisas i denna särskilda proposition.

Herr talman! Den första frågan jag ställde till bostadsministern gällde om bostadsministern tänkte föreslå regeringen att planverket och bostadsstyrelsen läggs ihop. Statsrådet svarar att ärendet bereds. Det får väl tolkas som om hon inte bestämt sig än för sin egen ståndpunkt i frågan. Den andra frågan har fått ett klart svar — vi skall under budgetåret få en redogörelse för regeringens överväganden i sammanläggningsfrågan. Därmed har jag fått anledning att tacka för svaret på min interpellation. Jag vill i alla fall gå tillbaka till den första frågan. Låt mig göra klart att den här interpellationen inte var tänkt som ett sätt att få i gång en kammardebatt i sakfrågan — den kan vi lämna därhän. Frågan ställdes därför att jag blev oroad av de uppgifter som kommit ut om handläggningen av den. I botten har vi alltså ett utredningsförslag om sammanläggning av myndigheterna. Det förslaget utgick från tankegångar om en samordning som kunde antas ha en principiell förankring i riksdagen och som här skulle prövas på en annan nivå än när det gäller bostadsdepartementets organisation och civilutskottets ämnesområde. Det föreföll mig närmast självklart att riksdagen under alla förhållanden skulle få en chans att ta ställning i frågan efter en redovisning av utredningen och remisserna. Samtidigt får man emellertid veta att bostadsstyrelsen får nya specialsydda lokaler i vår och att den nye generaldirektören får ett sedvanligt sexårsförordnande. Det har f. ö. sagts att han fått försäkringar från den som i varje fall har det formella ansvaret för hela regeringen om att det inte blir någon sammanläggning. Sådana saker tyder ju på att regeringen bestämt sig för att inte låta riksdagen pröva frågan. Det bör vara självklart att man inte ställer i ordning specialanpassade lokaler för en myndighet som inom överskådlig tid skall organiseras om. När jag nu hör att regeringen fortfarande bereder frågan kan det betyda två saker — antingen att man fortfarande håller utgången öppen eller att man bestämt sig men håller på att skriva en proposition som redovisar det formella beslutet. Om regeringen i realiteten bestämt sig — och det tyder ju mycket på — kan man verkligen fråga sig om det svar jag nu har fått är så korrekt och rakt på sak som man kan begära i ett sådant här sammanhang. Jag ber om en precisering på den punkten: Har regeringen i praktiken bestämt sig eller inte? Jag kommer än en gång tillbaka till handläggningstekniken. Om det är så att regeringen inom sin formella kompetens fattar beslut som i sak blir riksdagens beslut i en aktualiserad fråga, skall det självfallet uppfattas som att man vill styra riksdagen och begränsa beslutsmöjligheterna. Vi blev försatta i ungefär samma situation också i fråga om de obrutna fjällområdena. Riksdagen tilläts besluta om vägkorridorer, men regeringen säger sig ha beslutat om vägarna. Jag vill inte heller här ta upp sakfrågan som sådan. Vi återkommer till den på torsdag. Men om det här är en teknik som man tänker använda sig av för att få regeringskontroll över riksdagen, måste jag verkligen protestera, och det mycket kraftigt. Under alla förhållanden måste jag upprepa frågan: Har regeringen bestämt sig i sakfrågan? Eller är det kanske så att delar av regeringen bestämt sig och satt inte bara resten av regeringen utan också riksdagen i en besvärlig situation?
Herr talman! Det fanns flera förslag i utredningen. Per Bergman och riksdagen i stort kommer att få ta ställning till alla dessa förslag. De kommer inom innevarande budgetår — jag vill upprepa det.
Herr talman! Min fråga gällde sammanläggningen av de två verken. De andra frågorna har jag haft en debatt med biträdande bostadsministern om. Jag fick då klarlagt hur regeringen avser att planera när det gäller dem. Den här frågan gällde uteslutande sammanläggningen av de två verken.

Herr talman! Anna Lisa Lewén-Eliasson har frågat mig om jag vill redovisa mina överväganden med anledning av riksdagens begäran om en undersökning av de äldres boende. I slutet av juni i år uppdrog jag åt sektionen för byggnadsfunktionslära vid Lunds universitet att i samarbete med expertgruppen för forskning om fysisk planering och bebyggelse göra en förstudie för en kunskapsöversikt om åldrande och boende. Enligt uppdraget skulle förstudien presenteras den 1 september 1977. Så skedde också. Efter det att förstudien presenterades har särskilda medel anslagits för att utarbeta en sammanställning av kunskapsläget i fråga om de äldres boendeförhållanden och om deras önskemål beträffande bl.a. boende och service i bostadsområden. Uppdraget har lämnats till sektionen för byggnadsfunktionslära vid Lunds universitet. Syftet är att kartlägga aktuellt forsknings-,utredningsoch utvecklingsarbete. På grundval av denna kartläggning skall kunskaper och erfarenheter, som kan utnyttjas för planering och organisation av boendeformer för de äldre, ställas samman. Kunskapsöversikten bör även ta upp frågor som gäller behovet av forskningsinsatser och andra åtgärder som är ägnade att förbättre de äldres boendesituation. Kunskapsöversikten skall också uppmärksamma forskningsprojekt som tar upp olika fysiska och psykiska hälsoaspekter samt sociala aspekter på de äldres boende. BI. a. skall belysas hur de äldre bor i olika delar av landet, hur ofta de flyttar och vilka konsekvenserna blir vid flyttning. De äldres tillgång till olika slag av social, medicinsk, kulturell och kommersiell service skall också studeras. Arbetsliv och sysselsättning är viktiga områden som påverkar de äldres livssituation. Det är därför intressant att belysa de äldres bosättning i förhållande till arbetsplatserna och deras möjligheter att stanna kvar i yrkeslivet. Kunskapsöversikten skall också behandla inflytandefrågor och ge en bild av de äldres möjligheter att påverka sitt eget boende. Arbetet skall enligt direktiven bedrivas med stor skyndsamhet. Slutrapporten skall presenteras vid årsskiftet och göras tillgänglig för dem som svarar för planeringen på lokal nivå och riksnivå, för olika forskningsoch utredningsorgan samt för organisationer och enskilda med intresse för boendefrågor för äldre. Jag vill också nämna att den inom socialdepartementet verksamma pensionärsundersökningen liksom utredningen rörande hälsooch sjukvård för äldre inom kort kommer att redovisa sina resultat.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Av svaret förstår jag att man från bostadsdepartementet nu har tagit en del initiativ för att få den överblick över de äldres boende som riksdagen beslöt att begära på våren 1976. Men något mer av ett övervägande från bostadsministern hade jag väntat i svaret. Jag vill därför göra några kommentarer till det och då anknyta till den situation som gäller äldreboendet i dag och vad man kan tro om framtiden. Vi har nu en situation som jag tycker är så fylld av akuta problem att jag, trots att klockan är så mycket, ändå vill begära uppmärksamhet från bostadsministerns sida och medverkan från de här närvarande. Jag skall mycket koncentrerat påminna om hur frågan om äldreboendet har rullats upp i riksdagen 1976 och 1977. I motionen 1975/76:1942, väckt i januari 1976, begärde ett antal socialdemokrater mot bakgrunden av det snabbt växande antalet äldre människor i vårt land ökad uppmärksamhet från de statliga myndigheternas sida på alla de frågor som rör äldreboendet. I motionen beskrevs bl.a. de alternativ för boendeformer som är aktuella i sammanhanget: bostad i det gängse bostadsbeståndet, s.k. insprängda pensionärslägenheter, lägenheter i kategorihus, bostad inom institution med varierande grad av självständighet och vårdmöjlighet samt slutligen vårdinstitution. I motionen nämndes också att olika intressenter har arbetat med frågan, däribland kommunerna och Kommunförbundet, men med hänsyn till den osäkerhet som synes råda i planeringen inför de möjliga alternativen begärde motionärerna att alla tillgängliga kunskaper om hur olika typer av äldreboendet hade utfallit skulle sammanställas och göras tillgängliga för planerare och beslutsfattare.

Utöver detta hänvisades i motionen till att de avslutade bostadsutredningarna inte hade särskilt belyst de äldres bostadsförhållanden. Sammanfattningsvis framhöll motionärerna att man utan tidsutdräkt inom de statliga myndigheterna måste gripa sig an de frågor som berör äldreboendet. Civilutskottet, som behandlade motionen, var välvilligt, och det vet bostadsministern väl, eftersom hon själv vid den tiden tillhörde utskottet, och utvecklade ytterligare frågor som borde beaktas. Men utskottet betonade i sin skrivning att syftet med en kartläggning av alla frågeställningar inte skulle vara att åstadkomma en fullständig genomlysning utan snarare att få utgångspunkter för en avstämning mellan olika åtgärder och ge utgångspunkter för riktlinjer och information till tjänst för bl.a. den kommunala planeringen. Så långt civilutskottet i dess betänkande våren 1976. Eftersom jag anser att frågan om äldreboendet och dess förutsättningar är bland det viktigaste vi har att arbeta med nu, så var det naturligt för mig att följa frågan vidare. Jag frågade därför bostadsministern i januari i år vilka åtgäder som skulle komma att vidtas inom bostadsdepartementets ansvarsområde med anledning av riksdagens begäran om en undersökning beträffande de äldres boende. Jag fick också i mars i år svar på denna interpellation. Svaret var utförligt och angav bl.a. några allmänna principer som enligt bostadsministern borde vara vägledande vid behandlingen av frågor som rör de äldres boende. Jag hade inga invändningar mot dessa allmänna uttalanden — och har det inte nu heller. Men jag efterlyste en precisering i olika frågor från bostadsministern och initiativ från bostadsdepartementets sida för att mera kraftfullt leda utvecklingen på området. Jag förstod att bostadsministern då avvaktade olika utredningar och undersökningar, innan vi kunde förvänta oss några direkta initiativ från departementets sida. Ytterligare ett halvår ansåg sig bostadsministern behöva för att kunna redogöra närmare för vilka åtgärder som behöver vidtas. Eftersom jag, som sagt, anser att det brådskar har jag nu efter nio månader åter tagit upp frågan, när jag nu ställer frågan: Vilka överväganden vill bostadsministern göra? Vilket svar får jag då? Jo, att man nu på tekniska högskolan i Lund igångsatt en kartläggning eller — som det heter — ”en förstudie för en kunskapsöversikt om åldrande och boende”. Den skall bli grundvalen för vidare initiativ.

ningen som något att utgå ifrån. Denna sedan länge väntade undersökning annonseras nu komma inom kort. Delar av den undersökningen har emellertid, vad jag vet, funnits färdiga en avsevärd tid. BI. a. gäller det viktig statistik om smålägenheter, deras utrustning och standard i övrigt och om utnyttjandet från olika gruppers sida. Det är väl en självklarhet, förmodar jag, att det ansvariga statsrådet för bostadspolitiken kan utnyttja sådan här information, även om inte hela pensionärsundersökningen är publicerad, och ta de initiativ utifrån den information som kan inhämtas. Initiativ behövs för att påverka händelseförloppet på bostadsområdet. Det är inget tvivel om att utvecklingen exempelvis av servicehusbyggandet just nu är oklar ur många synpunkter. Det är någonting av en grå zon som man opererar inom när det gäller att sörja för äldreboendet. Man gör sina överväganden i förhållande till möjligheterna att få statliga lån till byggande av husen, vilket kommunerna naturligtvis eftersträvar, liksom i förhållande till möjligheterna att få bidrag med 35 96 av vissa driftskostnader, något som ibland medges vid byggande och inrättande av dessa servicehus. Samtidigt är då standardkraven i fråga om utrymme och utrustning känsliga dels med hänsyn till kostnaden för den enskilde boende i förhållande till vederbörandes KBT, dels med hänsyn till vederbörandes möjligheter — beroende på hälsa och krafter — att utnyttja vad ett servicehus erbjuder och med hänsyn till behovet av den vård och trygghet som servicehuset samtidigt saknar. Ibland är en larmknapp det enda som servicehuset kan erbjuda den boende i det senare avseendet. Riksrevisionsverket har i en särskild undersökning — också nämnd i svaret i mars — kallad Samhället och de äldre klarlagt åtskilligt om servicefunktionerna. Jag utgår från att Elvy Olsson också har tagit del av denna och alltså sett att flertalet som flyttar in i sådana här servicehus numera har uppnått hög ålder. Många är 80 år eller mera. Härav kan vi dra en del slutsatser. En närliggande fråga som också hänger i luften är den om smålägenheternas utformning och fastställandet av miniminormer för utrymme och utrustning. I en skrivelse av den 16 december 1976 från planverket under medverkan av bostadsstyrelsen lämnades åtskilliga förslag till bostadsdepartementet för bedömning. 97 remissmyndigheter har gett sina synpunkter. Remisstiden har gått ut för bra länge sedan. Vilka åtgärder avser Elvy Olsson att vidta med anledning av dessa förslag och remissvar? Från många håll väntar man på svar. Vad kan man mera avvakta innan bearbetningen av problemen på allvar börjar och förslag till åtgärder utformas på bostadsdepartementet? Som jag ser det finns det ingen tid för vankelmod. Bostadsministern måste snarast möjligt ge sin syn på frågorna och presentera förslag till åtgärder. De äldre blir allt fler. Kommunerna vet det, och de är därför angelägna om att gripa sig an frågan om bostadsförsörjningen och omvårdnaden för de äldre. Det kommer i dag emellertid till åtskilliga anläggningar som man måste vara mycket tveksam till. Man må kalla dem pensionärshotell, servicehus eller någonting annat, men dessa anläggningar kostar pengar och kommer att bestå mycket länge. Får jag därför fråga bostadsministern rakt på sak: När får vi förslag till åtgärder som påverkar utvecklingen när det gäller de äldres boendeförhållanden? Kommunerna avvaktar som sagt. Glädjande nog spirar det f.n. en medvetenhet om frågans vikt och en lust att medverka hos bostadsbyggarna. Som exempel kan jag nämna Riksbyggen som utifrån ett socialt bostadspolitiskt program nu särskilt bearbetar äldreboendets alternativa former. Det intressanta är att man tillsammans med Brevskolan låtit göra ett särskilt studiematerial med handledning i ämnet Bo på äldre dar. Avsikten är att knyta direkta kontakter med pensionärerna i olika kommuner och att få deras syn på boendet samt att få tillfälle att utöva inflytande på olika plan. Emellertid efterlyser även Riksbyggen information om vad som skall hända i fråga om låneregler, standardnormer och annat. Till sist vill jag till bostadsminisern säga att jag inser att denna fråga är komplicerad och att den naturligtvis har trådar som går till andra departement och statsråd, vilket torde göra den ännu mera komplicerad i nuläget. Men det är en så viktig och angelägen samt politiskt så intressant fråga att vi borde kunna förvänta oss besked och åtgärder från bostadsministerns sida. Alltså, trots att klockan nu är mycket vill jag fråga bostadsministern: Kan vi inte få bestämdare besked om åtgärder? I så fall skulle inte bara interpellanten dra nytta av dessa besked.

Herr talman! Jag kan försäkra Anna Lisa Lewén-Eliasson att jag är minst lika angelägen om att lösa de här frågorna som hon är. Men jag har sett det som mycket angeläget att samla in kunskaper innan jag presenterar någonting. Förstudien har vi, men den kunskapsöversikt som skall göras avser just de problem som Anna Lisa Lewén-Eliasson talar om, t.ex. hur olika boendeformer fungerar. Jag vill också nämna en sak som jag inte nämnde i interpellationssvaret. Planverket har fått i uppdrag att se över vad man kan göra för att förbättra gamla områden. Det finns mycket gammal tätbebyggelse — hus utan hiss — och i de områdena bor det ofta gamla människor. Jag bävar för hur det skall gå i de områdena om vi inte gör någonting där ganska snart. Här har också talats om smålägenheter, om planverkets rapport och att vi har fått en massa remissvar. Det är väl ingen hemlighet för Anna Lisa Lewén-Eliasson att svaren inte alls är entydiga — där finns ganska delade meningar - men vi bearbetar detta material f.n. Pensionärsundersökningen handläggs av ett annat departement. Naturligtvis vet jag en del om den statistik och annat som finns i det materialet, men det är väl ändå ganska naturligt att avvakta till dess be tänkandet kommer. Det sammanfaller i tiden med kunskapsöversikten — Nr 47 som jag skall få från Carin Boalt. Måndagen den Jag kanske kan nämna någonting om dispositionen av kunskapsöver 12 december 1977 sikten. Den gäller t.ex. äldreomsorgens mål och medel med hänsyn till boendet. Man formulerar mål, man diskuterar medel och man diskuterar. Om åtgärder bidragsdelar, ombyggnadslån, förstärkt öppenvård och speciella boende = rörande de äldres former.

Det är naturligtvis bra att snabbt komma med förslag till förbättringar för de äldre, jag håller med om det, men jag har ändå valt att själv ha så mycket kunskaper som möjligt och samla all den kunskap som ändå finns innan jag lägger fram några direkta förslag. Men jag kan än en gång försäkra att här pågår det ett arbete och jag är besjälad av att också få fram bra förslag till riksdagen så småningom.
Herr talman! Jag är tacksam för att bostadsministern talar om hur intresserad och ivrig hon är att göra något åt den här saken.

Det brukar kunna gå till så i reformverksamheten att man tar ett steg i taget. Det är inte nödvändigt att avstå från att börja lägga fram förslag på det här området till dess att man har utrett alltsammans. När jag ser förteckningen över de områden som den Boaltska utredningen skall syssla med i den senaste etappen, kan jag inte hjälpa att det förefaller mig som om allt detta arbete med att samla in kunskaper vore en förevändning för att inte ta ställning till någonting. Jag upprepar att smålägenheternas standard och utrustning är en pockande fråga. Jag förstår att det kan vara besvärligt att titta på 97 remissvar som inte är enhetliga. Men det tillhör ändå vad ett statsråd och en chef för ett departement tvingas göra. Detta är en fråga som man inte kan ligga på månad efter månad och kanske år i departementet, utan som vi som sysslar med detta på olika plan faktiskt vill ha besked om. Likaså vill jag gärna ytterligare understryka det ytterst äventyrliga som ligger i byggandet av dessa servicehus eller pensionärshotell eller vad man vill kalla dem. Såvitt jag begriper inrättar man nu ofta mycket stora sådana, som i själva verket samlar på sig vårdinstitutionens problem. Men man tvingas utrusta dem med anordningar som om de vore avsedda för friska och färdiga 60-65-åringar, trots att det är helt annan grupp 145 människor som oftast tar dem i anspråk och som inte behöver de anordningar man nu tvingas göra för att få statsbidrag. Även här är klarlägganden nödvändiga från departementschefens sida, och jag hoppas verkligen sådana skall komma till stånd utan att man först behöver veta allt om arbetsliv och sysselsättning och hur arbetsplatser ligger i förhållande till de äldres bosättning. Dessa senare är viktiga frågor och skall bevakas och beaktas under hand. Det är jag helt med på, lika väl som saneringsfrågorna naturligtvis är mycket angelägna att se till. Det finns väl också problem som uppstått och som man måste lösa för att genomföra saneringen i hela dess vidd. Jag för min del gör dock inga anspråk på att allt skall komma på en gång. Bara att vi får börja någonstans och knyta upp alla dessa knutar tycker jag skulle vara välgörande.

Herr talman! Det är nu mer än ett och ett halvt år sedan organisationskommittén för högre musikutbildning, OMUS, avgav sitt principbetänkande Musiken-människan-samhället. Med anledning av betänkandet väcktes under fjolårets riksdag motionen 1976/77:1160. Vår motion tog upp förhållanden vid Norrlands musikcentrum, Framnäs folkhögskola i Piteå, där verksamheten har pågått i mer än 20 år. Den gedigna musikutbildningen ger Framnäs status av högskola. Det är ett musikcentrum inte bara för Norrland, utan även för det geografiska område som allt oftare kallas Nordkalotten. Framnäs har goda relationer såväl till Nordfinland som till Nordnorge. I vår motion uttryckte vi en viss oro över OMUS förslag. Det innebar bl.a. att den instrumentalpedagogiska utbildningen skulle ombildas till musikerutbildning. Därmed skulle Framnäs förlora sina instrumentalister, vilka är en nödvändig betingelse för kvaliteten, bl.a. när det gäller övningar och utåtriktad verksamhet. I propositionen betonas folkhögskolans viktiga roll i musikutbildningen, dess kulturförmedlande och kulturpedagogiska uppgifter i organi ger de studerande särskilda möjligheter att nyttja instrument och lo Tisdagen den kaliteter även under fritid. Utbildningen blir därigenom effektiv, och 13 december 1977 tillvaron för de studerande blir på det hela taget trivsammare än i externat. Utbildningsutskottet har avstyrkt inte bara vår motion utan samtliga — Utbildning på motioner, vilket motionärerna inte finner tillfredsställande. Men jag tolmusikområdet kar i alla fall utskottsbetänkandet positivt. Utskottet skriver nämligen om bl.a. Framnäs ”att nuvarande musikinstruktörsoch musikpedagogutbildning på dessa orter anordnas inom ramen för eller i anslutning till den nya musiklärarlinjen. Propositionens förslag påverkar i övrigt inte musikutbildningen inom folkhögskolan.” I OMUS har haft flera överläggningar i Framnäs, och ledamöterna känner väl till de lokala och personella förhållandena samt förutsättningarna. När det gäller den fyraåriga musiklärarutbildningen förväntar man sig i Framnäs att minst hälften av de studerande får välja fördjupningskurser beträffande olika instrument. Detta är en förutsättning och en garant för underlag och kvalitet. Enligt betänkandet kan dessa önskemål tillgodoses. Därmed har motionens syfte i så måtto uppnåtts att Framnäs inte berövas något av det som finns där, samtidigt som den nya musiklärarutbildningen tillförs. Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att utbildningsutskottet beaktat våra synpunkter i motionen 1160. Det är det som är det viktiga. Formellt avslag på motionen betyder mindre. I princip kommer OMUS betänkanden, propositionen och utskottets betänkande att leda till en positiv utveckling av musikutbildning och musikliv.

Herr talman! Musikutbildningen har länge varit satt på svältkost i vårt land. Man har definierat musik mycket snävt, antalet utbildningsplatser har varit litet och förbehållna studerande med god ekonomi. Det var därför välgörande att läsa organisationskommitténs för högre musikutbildning, OMUS, betänkande Musiken-människan-samhället. OMUS anlade en helhetssyn på musikutbildningen och föreslog inte bara en reformering av högskoleutbildningen utan också reformer på de nog så väsentliga områdena förberedande och kompletterande utbildning. Den tillfredsställelse man kände när man läst OMUS förslag förbyttes emellertid snabbt i besvikelse när man fick del av regeringens proposition. I regeringspropositionen tas nämligen bara mycket begränsade delar av OMUS betänkande upp. Regeringen lägger endast fram förslag beträffande högskoleområdet och ser denna del isolerad från den förberedande och kompletterande utbildningen. På så sätt kommer man att medverka till att snedrekryteringen fortsätter såväl geografiskt som socialt. Regeringen undviker i sin proposition också helt att gå in på de viktiga principiella ståndpunkter som OMUS redovisar i sitt förslag. Det kan inte tolkas på annat sätt än att man vill undvika att ta ställning till de förslag OMUS lägger fram, vilket ger anledning att kraftigt ifrå 7 gasätta regeringens ambitioner när det gäller kulturpolitiken. Gärna musik, men det får inte kosta — det är mottot för propositionen, och tyvärr har utskottet i alla delar följt regeringsförslaget. Samtliga de förslag som vänsterpartiet kommunisterna ställer i sin motion och som syftar till att bredda och förbättra musikutbildningen avvisas av utskottet. Det är främst tre punkter vi tar upp i vår motion, nämligen den kommunala musikskolan, den förberedande musikutbildningen och den kompletterande utbildningen. Den kommunala musikutbildningen finns visserligen nu snart över hela landet, men den har en mycket skiftande kvalitet och omfattning och dessutom varierar avgifterna kraftigt från kommun till kommun. Utskottet delar vår uppfattning i det avseendet men vill uppenbarligen inte göra något åt det. Såväl i utskottsbetänkandet som i propositionen hänvisas till att regeringskansliet arbetar med frågan om statsbidrag, och därför avvisar man vårt yrkande om ett särskilt statsbidrag avsett att stimulera en utbyggnad till en hög och jämn standard över hela landet vad gäller såväl den kommunala musikskolan som andra områden. Vad regeringskansliet uppenbarligen jobbar med är den s.k. förstärkningsresursen inom ramen för SIA, men det är inte en lösning som vi kan acceptera, eftersom den är helt otillräcklig. Utskottsskrivningen är emellertid luddig, och jag skulle gärna se ett klarläggande på den punkten. För den händelse att utskottet anser att risk finns för att den kommunalekonomiska krisen kommer att gå ut över musikutbildningen vill jag fråga vilka planer man har för att undvika detta. Den andra fråga vi tagit upp är den förberedande musikutbildningen eller den utbildning som skall kvalificera för deltagande i högre musikutbildning. Hur man än vänder och vrider på regeringens förslag, som också utskottet anslutit sig till, så kvarstår följande fakta. För att åstadkomma en jämnare social rekrytering till musikutbildningen bör det i enlighet med vad OMUS föreslår finnas minst en musiklinje i varje län och specialkurser på varje större ort. Vpk tycker inte att musikutbildningen skall vara förbehållen ett fåtal privilegierade som har råd med höga utbildningskostnader —- musik är alldeles för värdefullt för det. Den tredje punkt som vi särskilt tar upp i vår motion gäller den kompletterande utbildningen. Också här säger sig utskottet dela OMUS uppfattning, men man är inte beredd att vidta några åtgärder för att se till att en sådan utbildning kommer till stånd. Man har inte tillräcklig kännedom om vilken omfattning behoven har, säger man. Vad är nu det för nonsens? Dels ger OMUS en god bild av behoven, dels får man väl förutsätta att lägger man fram konkreta förslag så kommer också den tillströmning som sker att visa på bristerna i detta avseende. Herr talman! OMUS har också en rad övriga förslag som vi betraktar som vettiga och progressiva — jag tänker inte närmare ta upp dem nu, utan jag hänvisar till motionen beträffande de förslagen. Jag vill i stället sluta med en fråga till regeringen: När avser regeringen att ta upp de övriga delarna av OMUS förslag och lägga proposition om dem?

Herr talman! Organisationskommittén för högre musikutbildning konstaterar i sitt betänkande hur viktiga de första musikupplevelserna i hemmiljön, i förskolan och på grundskolans lågstadium är för barnens senare musikaliska möjligheter. Jag kan verkligen, bl.a. mot bakgrund av den erfarenhet jag har som far till fyra numera vuxna barn, helt instämma i detta. Jag har sett den stora betydelse som musikundervisningen haft och har, och jag anser att samhällets satsning på musikundervisning på olika nivåer betyder mycket i vår strävan att bl.a. skapa en skola, som vid sidan om sin väsentliga uppgift att vara kunskapsförmedlare även skall bidra till att skapa harmoniska människor. Vi har i dag — på olika nivåer — brist på behöriga lärare i musikundervisningen. OMUS påpekar i sitt betänkande att det är förenat med stora svårigheter att beräkna dimensioneringen av den högre musikutbildningen, men att mycket tyder på ett kraftigt stigande utbildningsbehov. OMUS ifrågasätter därför om inte musiklärarlinje bör inrättas på ytterligare en ort och anser att en lokalisering till Linköping ”är starkt motiverad både av regionalpolitiska och kulturpolitiska skäl”. Tyvärr har regeringen nu inte ansett sig kunna föreslå musiklärarutbildning i Linköping utan anser att en eventuellt utökad dimensionering får övervägas i det löpande budgetarbetet. Trots detta har jag dock tillsammans med representanter för de övriga fyra riksdagspartierna motionerat om musiklärarlinje till Linköping. I Linköping finns nämligen - och detta har framhållits vid uppvaktning hos utbildningsministern från olika instanser i bl.a. kommunen och högskolan — goda förutsättningar att såväl lokalmässigt som i övrigt anordna musiklärarutbildning. Jag skall, herr talman, inte ställa annat yrkande än det som finns i utbildningsutskottets betänkande, ej heller polemisera mot det.

Herr talman! Den proposition som vi nu behandlar är en principproposition om utbildningen på musikområdet. Den bygger på två betänkanden som har avlämnats av organisationskommittén för högre mu sikutbildning — OMUS -— nämligen dels det betänkande som avlämnades våren 1976, Musiken-människan-samhället, dels det betänkande som avlämnades hösten 1977, Dimensionering och lokalisering av den högre musikutbildningen. Den proposition som har avlämnats följer i stort OMUS förslag, och utbildningsutskottet har också enhälligt kunnat ställa upp bakom de uppdragna riktlinjerna.

Vi ställer oss också bakom regeringens förslag till lokalisering av den högre musikutbildningen. I betänkandet Dimensionering och lokalisering av den högre musikutbildningen har OMUS föreslagit att utbildningen av lärare i musik och även annat ämne skulle anordnas vid universitetet i Linköping. Strindberg har varit inne på den frågan, men han är som ledamot av utskottet också ense med oss om att det f.n. inte är aktuellt att förlägga den högre musikutbildningen till ytterligare en ort. Men om det blir aktuellt att öka dimensioneringen av musiklärarutbildningen, finns det skäl som talar för att denna då bör förläggas till Linköping. Kerstin Nilsson var i sitt anförande i stort sett nöjd med utbildningsutskottets behandling av frågan. Där vill jag bara understryka att eventuella farhågor för att Framnäs inte skulle komma att i framtiden spela den viktiga roll för musiklivet på Nordkalotten som Framnäs hittills spelat inte är befogade. Tvärtom torde Framnäs få ännu större betydelse när också högskoleutbildning kommer att förläggas dit. Eva Hjelmström tyckte att utskottet sett mycket begränsat på musikutbildningen genom att begränsa sig till högskoleutbildningen. Nu är det emellertid inte så, utan det förs också en del resonemang om den förberedande utbildningen. I propositionen betonas vikten av en förstärkning av den förberedande musikutbildningen samt att en riktpunkt för insatserna är att de skall medverka till bättre regional fördelning av utbildningen. Här har utskottet nöjt sig med de uttalandena så länge, eftersom vi räknar med att det blir en successiv förstärkning av den förberedande musikutbildningen och att detta kommer att ges till känna i de kommande budgetpropositionerna. Hon ställde också frågan om när man kommer att ta upp OMUS övriga förslag. Där blir svaret detsamma, att eftersom den aktuella propositionen tar upp principerna och riktlinjerna för den framtida utbildningen, behandlas här inte de ekonomiska resurserna. Frågan om utbyggnad och resurser återkommer därför i de kommande budgetpropositionerna — såsom det står i utskottets betänkande är det också här fråga om en successiv utbyggnad av musikutbildningen. Jag vill med detta yrka bifall till utbildningsutskottets betänkande nr — Nr 48 12 och understryka att vad det nu närmast gäller är att följa upp det här principförslaget med ekonomiska resurser. Detta får vi ta ställning till vid kommande budgetbehandlingar.